Fru talman! Alla var vi djupt skakade av TV bilderna från World Trade Center. Alla blev vi lika upprörda. Alla fördömer vi terrorismen. Alla vill vi bekämpa terrorismen. Så långt är vi alla tveklöst eniga. Nästa fråga handlar om hur man bekämpar terrorismen. Det handlar om valet av metod. Återstår gör också frågan om vem som ska leda detta arbete. Det handlar också om vilka metoder som folkrätten medger. Terrorismen är ett internationellt fenomen. Av detta följer att kampen ska vara internationellt organiserad och internationellt ledd och inte ledas av en enskild nation eller stat. Det betyder naturligtvis att initiativet i vår globaliserade värld ska tas på internationell nivå och av ett internationellt organ - av FN, förstås, och inte av en enskild stat som i efterhand ställer FN inför fullbordat faktum. Modeordet framför alla andra under senare år har varit globalisering. I det ögonblicket insåg sannolikt många med mig vad globaliseringen egentligen betyder. För mig underströk terrorangreppen i New York att vi inte längre levde i kalla krigets tudelade värld med tredje världen vid sidan av, utan i en enda värld där vad som sker eller vad vi gör på ett håll påverkar vad som sker på ett annat. År 1996 vädjade FN om 124 miljoner dollar för att kunna bedriva humanitärt hjälparbete i Afghanistan, men man fick 65 miljoner. 1997 bad man om 133 miljoner, och då fick man 56. 1998 bad man om 157 miljoner, och då fick man 53. Behovet av stöd ökade medan FN:s bistånd till Afghanistan sjönk. Fattigdomen fördjupades. Kriget trappades upp. Under denna tid laborerade Världsbanken med sina strukturanpassningsprogram för att förmå utvecklingsländerna att göra nedskärningar i sina statsbudgetar, vilket gjorde fattiga människor ännu fattigare. Under samma tid struntade världens rikaste nation USA i att betala sin medlemsavgift till FN. Man hade inte råd, sade man. I dag har det visat sig att USA har råd med att både föra krig och betala lite mer än hälften av vad man är skyldig FN. Betänk också vad kriget nu kostar. En enda laserstyrd bomb kostar 100 000 kr. En missil kostar 650 000 kr. Vad kunde man inte gjort för de pengar som nu förslösas på att förstöra Afghanistan? I dag, den nionde eller tionde dagen, har 2 000 bomber fallit över Afghanistan. Alla har dock inte varit blinda hela tiden. F.d. vice utrikesministern i USA sade 1997 bl.a. följande om Om inrikesproblem och gränskonflikter får pyra tills de blossar upp kan regionen bli en plantskola för terrorism, en drivbänk för religiös och politisk extremism och en skådeplats för öppet krig. En del visste alltså, men ingenting gjordes för att stoppa en sådan utveckling. Fru talman! De ekonomiska klyftorna mellan världens länder ökar. De ekonomiska klyftorna inom länderna vidgas. Där fattigdomen växer växer bristen på kunskap. Där växer desperation som mörka politiska krafter kan utnyttja. För de fattiga människornas desperation och vad denna desperation för med sig bär den rika världen ett stort ansvar. De allra rikaste bär det största ansvaret. Det är bland de fattigaste länderna, med de fattigaste människorna, som desperationen växer i form av t.ex. fundamentalism som sedan kan ta sig formen av terror. Fru talman! Vår statsminister Göran Persson har förklarat att han reservationslöst stöder USA:s rätt till självförsvar inom de ramar som folkrätten medger. Men vad anger folkrätten i det här fallet? Sanningen är att den anger ingenting. Folkrätten räknade inte med att det som inträffade, terrorattacken i USA den 11 september, kunde inträffa. Det är bara att lyssna till vad Sverker Åström och Maj Britt Theorin har att säga. Vad folkrätten stadgar blir en tolkningsfråga, och vem tolkar folkrätten? Det gör FN och dess säkerhetsråd. Vilka sitter i säkerhetsrådet? Det är USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina som är permanenta medlemmar. De tunga länderna i dag är de tre förstnämnda, de som egentligen för krig i Afghanistan. Ryssland är försvagat och har problem i Tjetjenien. Kina vill inte riskera sin spirande ekonomiska utveckling. De som sist tolkar folkrätten är de som i dag för krig och bombar ett fattigt land sönder och samman, och de utgör ett oerhört politiskt tryck mot säkerhetsrådets andra medlemmar. Det är ett tryck som har uppstått som en följd av terrordåden i New York. När tolkningen av folkrätten ska avgöras är det inte bara frågan om att lösa en juridisk klurighet utan också en fråga om maktförhållanden och maktpolitik. Då är det inte enbart jurister som talar. Då talar även de som har makten. En sådan världsordning kan vi inte ha. Jag är inte på något sätt först med att säga det. Ingvar Carlsson sade det tillsammans med Ramphal i sin stora rapport till FN för några år sedan. Vi måste ha andra maktförhållanden inom FN och inom säkerhetsrådet, där tredje världens länder måste finnas med, kunna göra sina röster hörda och ha ett starkt inflytande på världens utveckling. FN måste alltså reformeras, så att organisationen effektivare kan bidra till att bekämpa världens fattigdom med andra metoder än att bomba världens fattiga.

Fru talman! Jag har inte sagt att vi inte ska följa FN:s resolution. Om Lennmarker lyssnade på vad jag sade skulle han ha hört att det inte handlar om ett land. Jag kritiserar bombningar som inte löser problemet med terrorismen. Det är detta som jag och Vänsterpartiet kritiserar.

Fru talman! Vi stöder självklart FN-resolutioner. FN-resolutioner säger inte att man ska använda våld direkt. Beträffande den rätt till individuellt eller kollektivt självförsvar som uttrycks i FN-stadgan, Göran Lennmarker, är det kap. 7 i stadga 51 som gäller. Där sägs det tydligt och klart enligt Sverker Åström, som har jobbat inom FN-ramen i 50 år, och Maj Britt Theorin, som har jobbat i 20 år som FN-ambassadör, att man ska göra detta i direkt anslutning till att man blir angripen av ett annat land - det är inte bara min tolkning. Det är detta som gäller. Man ska alltså inte göra detta efter tre eller fyra veckor. Samtidigt sägs det att man måste gå tillbaka till FN för att FN:s säkerhetsråd ska besluta just om man ska använda våld. Så sägs det, och så säger vi.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

Man säger att det är fråga om självförsvar om man blir angripen av en annan stat.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

Fru talman! Förra året skrev vi en motion om Afghanistan. Jag har i dag sökt på ordet "Afghanistan" i motionerna för att se om något annat parti skrivit någon motion om Afghanistan, men vi var det enda partiet som skrev om detta förra året. Jag vet inte hur det har varit förr. Vi har fördömt talibanernas regim i denna motion. Titta på den, Marianne Andersson! Sedan säger Marianne Andersson att vi alltid måste välja ett alternativ - antingen krig eller inte, antingen bomber eller inte. Vad Marianne Andersson säger är att det enda alternativet som finns är bombningar. Det är det vi säger nej till. Vi säger att det inte är bombningar i första hand som löser problemet. Det finns flera olika saker. Utökade diplomatiska kontakter och andra internationella kontakter, internationellt samarbete, effektivt bistånd på en rad sociala områden och polisiär underrättelseverksamhet är på längre sikt bättre än bombningar.
Fru talman! Jag vill konstatera att det var ett djupt obehagligt tal vi har hört från Murad Artin i dag. Jag kan också konstatera att om detta är den hållning Murad Artin kommer att inta framöver, och om den är representativ för Vänsterpartiet i stort, kan vi se framför oss att Vänsterpartiet i dag har påbörjat en utrikespolitisk ökenvandring. Man har helt ställt sig utanför, inte bara när det gäller den svenska politiken utan också den internationella. Det finns en stor samstämmighet i hur man ska hantera de här frågorna och en uppslutning bakom FN, FN:s säkerhetsråd och de tolkningar som har gjorts. Det är alltså mycket speciellt att lyssna på Murad Artins tal här i dag. Jag tycker att det är viktigt att få understryka det. Jag har en konkret fråga också. Jag kan inte förstå hur de här strukturanpassningsprogrammen kan ha någonting med mångmiljonären bin Ladins terroristdåd att göra. Jag skulle gärna vilja att Murad Artin utvecklade det lite närmare. För mig är det en gåta hur de här programmen i Afghanistan, om de över huvud taget har hänt där, påverkar detta.
Fru talman! Det är tragiskt att höra att Carina Hägg, som är socialdemokratisk riksdagsledamot och broderskapare, som enda lösning har bombningarna och inget annat. Det är tragiskt att höra detta. Det är beklagligt att det är bomber som gäller för Carina Hägg, som efter vad jag förstår står på kristen grund. Det är bara att gå till FN och se hur mycket pengar FN har begärt för att kunna göra insatser i just Afghanistan. Jag har tidigare räknat upp detta. Man har inte fått ens hälften av de pengarna. Men nu har den rika världen och USA pengar både till FN och till att föra krig. Detta vill Carina Hägg stödja. Det finns inget annat alternativ än bombningar, vad jag förstår, enligt Carina Hägg.
Fru talman! Jag tror att Murad Artin inte vill lyssna till vad vi har sagt från socialdemokraternas sida. Naturligtvis står vi bakom FN:s och dess säkerhetsråds ställningstagande här. Men det finns också en hel rad andra punkter. Det är bombningarna som i dag står i fokus. Det är påtagligt och lätt att åskådliggöra. Men det finns andra saker som vi ska göra nu och på lång sikt och som kanske inte är lika tydliga i dag. Vi som är här bör dock ha den informationen att man jobbar med bistånd, underrättelseverksamhet, förstärkt lagstiftning osv. Det finns många andra delar som är viktiga för att vi ska kunna bekämpa terrorismen på sikt. Men det handlar inte bara, Murad Artin, om vad vi skulle ha gjort eller vad någon annan skulle ha gjort i det förflutna. Det handlar också om vad vi måste göra just nu. Blicka bakåt kan vi göra för att lära för framtiden, men det hjälper inte i den här situationen för de politiska beslut vi måste fatta här och nu. Där tycker jag att Murad Artin glider undan sitt ansvar. Jag vill än en gång konstatera: Murad Artin riskerar att hamna i en utrikespolitisk ökenvandring med det tal han hållit här i dag.
Fru talman! Vi hör det igen: Det finns inget annat alternativ än bombningar för Carina Hägg. Det är beklagligt. Det är tragiskt att höra detta från en socialdemokratisk riksdagsledamot. Historien är väldigt viktig. Vi ska lära av den. Då måste vi också blicka framåt, som Carina Hägg sade. I dag har EU, vad jag förstått, beslutat om 63 punkter - jag hoppas att bombningar inte finns med där - för att bekämpa terrorism. Bl.a. vill man kunna satsa också på de områden som vi pratade om när det gäller utökat bistånd och att bygga upp Afghanistan. I dag har bara de här bomberna kostat en miljard dollar.

Fru talman! Murad Artin får det att låta som om vi som står bakom FN:s, USA:s och Storbritanniens agerande gillar att bomba Afghanistan. Jag vill försöka räta upp den här diskussionen något. Det är klart att det finns många alternativ till bomber. Det finns diplomatiska möjligheter. Man kan försöka ordna mötesplatser. Men det finns vissa lägen då den enda utvägen är att gå lite hårdare fram. Diplomati bygger ju på att man har någon att resonera med, någon att sitta vid ett bord och diskutera med. Den möjligheten finns ju inte, eftersom de som agerade den 11 september gömmer sig. De är inte öppna för denna dialog. Då frågar jag: Hur menar Murad Artin och Vänsterpartiet att denna dialog ska gå till?
Fru talman! Vi har inte talat om bara dialog, bara internationellt samarbete, bara bistånd osv. Men vi menar att våld kommer att skapa våld. Man löser inte problemen i de här länderna med bomber. Vi har sett detta i andra länder. I dag växer fattigdomen i många länder som Iran, Irak och Palestina. Så fort USA och Storbritannien bombar hejar man på från vissa delar av borgerligheten. Jag vet inte hur Folkpartiet ställde sig när man bombade Irak utan en enda resolution som stöd. Moderaterna stödde det, men jag vet inte om Folkpartiet gjorde det.
Fru talman! Jag ska ställa en rak fråga till Murad Artin: Finns det någon gång ett läge där man kan tänka sig att ta till hårdare tag än diplomati, resonemang, bistånd osv., dvs. att man måste agera med styrka och kanske t.o.m. med bomber? Kan Murad Artin tänka sig något enda sådant fall, eller är det helt uteslutet att detta ska kunna äga rum? Var det t.ex. fel av länderna att bekämpa Hitler med bomber? Var det fel? Finns det över huvud taget något sådant läge, eller är det alltid uteslutet?
Fru talman! När FN kastade ut Saddam Hussein ur Kuwait var det rätt. Det var inte fel. Det jag kritiserar är när man därefter varje dag bombar utan resolution i FN, utan någonting att stödja sig på. Det finns ingenstans i folkrätten. Det är inget självförsvar. Varje dag bombas Irak. Civilbefolkningen drabbas av bombningarna. Det vet Karl-Göran Biörsmark. Jag vet det. Vi har sett bilderna från Afghanistan. Jag har varit med om detta. Jag kommer från ett sådant land. Jag vet precis vad bomberna kommer att innebära för civilbefolkningen.

Fru talman! Jag har ibland ställt mig frågan om det egentligen var så klokt att enligt Daytonavtalet inrätta en särskild republik i Bosnien. Man talade om integration och att leva tillsammans. Men i stället ökade segregationen. De flesta som på grund av etnisk förföljelse blev tvungna att fly från sina hem i det som i dag kallas Republica Serbska kan inte återvända dit på grund av just sin etniska tillhörighet. De är inte välkomna tillbaka, även om man har gjort vissa försök att få människor att flytta tillbaka. Många bosnier och andra grupper i det forna Jugoslavien är i dag internflyktingar och bor på nåder i en bostad som egentligen någon annan äger och genom beslut måste den nu lämnas över till den rätta ägaren. Det är i princip bra. Men det är inte bra om det inte finns någon annanstans att ta vägen för den internflykting som bor där och nu blir vräkt. Att vara internflykting innebär att man inte kan återvända till sin hemort fastän den finns i det land man är medborgare i. Enligt UNHCR är de ca 340 000 människor som behöver skydd. Visserligen är bestämmelserna sådana att landet självt ska ta hand om sina innevånare, men om det nu är kaos på olika plan, det inte finns bostäder och ingen bygger anser jag att Sverige av framför allt humanitära skäl måste ta sitt ansvar för de 5 000 bosnier som i dag är utvisningshotade från vårt land. Det har vi råd med. Vi kristdemokrater anser liksom UNHCR att internflykt i det forna Jugoslavien inte är ett rimligt alternativ för människor. Man kan ju bara gå till sig själv. Hur skulle det kännas för dig eller mig, som väl bor ganska trygga i det här landet, om tryggheten helt plötsligt försvann och vi fann att vi var hemlösa flyktingar i vårt eget land? Som i Bosnien skulle då ingen hjälp finnas att få. Vi kanske skulle få bo på ett lastbilsflak, som en del får göra där, därför att ekonomin är i kaos, bostadsbyggandet inte fungerar, 50-60 % är arbetslösa. Man behöver ju bara titta på de hemlösas situation här i Stockholm för att få en aning om hur det kan vara att vara hemlös. Fru talman! Beslutet att sända hem de 5 000 hemlösa bosnierna måste omprövas. I den gruppen finns många barn som inte sett mycket annat av livet än ett ohyggligt krigs efterspel. Fru talman! Assyriernas situation har vid åtskilliga tillfällen behandlats här i riksdagen. Jag vill påstå att assyrierna, speciellt nu då världen håller på att polariseras med religionen i de olika polernas centrum, behöver vår hjälp i de religiösa motsättningar som tycks bli allt starkare i vår värld, i Asien, i Mellanöstern. Först och framför allt måste de få sin etniska och kulturella identitet erkänd. De behöver skydd mot övergrepp, så att de kan leva i hemlandet i fred, ro och frihet. Den laglöshet som råder i norra Irak är en skam för FN, under vars beskydd detta område upprättades som en fristad för de människor som tidigare hotats till livet av Saddam Hussein. Men i norra Irak tillåts i dag att våld och förtryck utövas och förföljelse sker utan att förövarna lagförs. I det tysta pågår en omfattande våg av mord, expropriation och fördrivning av assyrier i norra Irak. Varken Barzanis KDP eller Talabanis PUK har visat något intresse av att komma till rätta med den etniska fördrivningen, utan har snarare aktivt understött den. Det är särskilt anmärkningsvärt att denna etniska förföljelse kan pågå i en av FN beskyddad zon. Eftersom FN inte verkar vara förmöget att garantera assyrierna skydd i den av FN övervakade skyddszonen i norra Irak bör det övervägas att inrätta en särskilt övervakad zon för assyrierna inom den av FN upprättade skyddszonen i norra Irak innan alla assyrier i området försvunnit. Fru talman! Den situation som världen nu har hamnat i när det gäller våld, terrorism och motsättningar mellan länder och folk är allt annat än ljus. Vi har all anledning att fördöma de terrorhandlingar som USA utsatts för och som ingen enda av oss kan vara säker på att de inte i en eller annan form ska upprepas och kanske drabba oss. Men vi som tror på och arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet får inte ge upp. Det handlar om vår världs och våra barns och barnbarns framtid. Ingen enda av oss tycker väl, med tanke på civilbefolkningen, att bombningarna i Afghanistan är bra, utan egentligen fruktansvärda. Men Afghanistan hade sin chans att lämna ut Usama bin Ladin. Men man satte folkets pris som intet värt i det sammanhanget. Jag är faktiskt lite grann besviken på utrikesministern, fru talman. Innan bombningarna satte i gång ställde jag nämligen en fråga till henne, där jag bl.a. skrev: Om nu verkligen USA planerar att angripa Afghanistan för att få tag på Usama bin Ladin för att ställa honom inför rätta, borde det kunna ordnas en korridor ut ur landet för framför allt alla de kvinnor och barn som inte har haft något med talibaner eller bin Ladin och hans terrorgrupp att göra utan tvingats in i en ohyggligt svår situation. Själva frågan löd: På vad sätt tänker regeringen förhindra att oskyldiga människor dras in i den motattack som väntas bli följden av det fruktansvärda terrordådet i USA den 11 Min besvikelse grundar sig på att jag egentligen inte fick något svar. Utrikesministern, som vanligtvis brukar ge klara, kloka svar och besked på alla frågor, staplade den här gången bara ord utan innehåll och mening ovanpå varandra. Något egentligt svar på min fråga fick jag inte. Kan det möjligen bero på att världens olika gemensamma institutioner inte lyssnar lika mycket på Sverige nu som man har gjort tidigare, och att Sveriges främsta företrädare i internationella frågor också känner sig maktlösa, dvs. att vi inte har så stor påverkansmöjlighet? Självklart kan vi inte ha lika stort inflytande i världspolitiken nu som vi hade som europeiskt ordförandeland, men jag undrar ändå hur det för närvarande är med Sveriges goodwill i ett internationellt perspektiv. Jag räknar inte med att få svar på den frågan i dag. Men den är i alla fall ställd. Till sist, fru talman, har tyvärr de skräckbilder och scenarier som målades upp under 1980 och 1990 talen beträffande hiv/aids till stor del förverkligats. Den hårdast drabbade världsdelen är nu liksom då Afrika, där i dag mer än 25 miljoner människor bär på hiv. De som drabbats värst är återigen kvinnorna och barnen. Kristdemokraterna anser att en förutsättning för att bekämpa hiv/aids är att kvinnans status höjs, att hon blir jämställd med mannen och att mänskliga rättigheter också ska gälla kvinnan och barnen. I den deklaration som FN:s generalförsamling antog i somras vid den särskilda sessionen om hiv aids." Den av FN:s länder antagna paragrafen innebär således att kvinnan fått rätt att skydda sig, men också att säga nej. Det är bra och angeläget. Men det gäller också att det ges möjligheter att efterleva den paragrafen om den ska ha någon verkan. Fru talman! Det finns massvis att göra för mänskliga rättigheter i vår gemensamma värld. Detta var bara ett litet axplock som pekar på områden där vi har möjlighet att verka.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Margareta Viklund om det hon har tagit upp i den senare delen av sitt anförande. Det gäller den viktiga frågan att man ger kvinnor möjlighet att skydda sig mot hiv/aids, inte minst i Afrika. Där finns en problematik. Vi vet att det finns kyrkliga företrädare som motsätter sig att kvinnorna får denna möjlighet och att man inte tillåter kondom. Jag har försökt föra den debatten med katolska företrädare i Sverige och även med en del andra kyrkliga företrädare som hyser denna uppfattning. Är Margareta Viklund beredd att hjälpa till att ta upp detta, inte minst med katolska biskopar och andra kyrkliga företrädare för att få dem att ändra sin uppfattning, så att de mest utsatta kvinnorna ska få den möjlighet som vi har i vårt land att skydda sig genom att använda kondom i samlivet?
Fru talman! Jag var med på den konferens som FN höll i New York i somras som just handlade om hiv/aids-situationen i världen. Jag var mer eller mindre indragen i de här diskussionerna. Jag anser att kvinnorna, var de än finns i världen, ska ha samma rättigheter att skydda sig, vare sig de är i Sverige, i Afrika, i Indien eller var de är. Det här måste vi naturligtvis jobba med allesammans.
Fru talman! Det är ändå mycket lättare att säga detta från riksdagens talarstol och under konferenser. Men är Margareta Viklund beredd att göra vad en del andra har gjort, nämligen ringa på hos biskop Arborelius och ta upp frågan med honom och andra katolska präster, med företrädare för Caritas, att verka genom de organisationer som har en konkret påverkan på situationen bland fattiga människor i Afrika? Är Margareta Viklund beredd att ta den diskussionen med de kyrkliga företrädare som i dag förhindrar att fattiga kvinnor får möjlighet att välja bort risken att smittas av hiv/aids?
Fru talman! Ett kort svar: Ja.

Fru talman! Det är mer än 13 timmar sedan den här allmänpolitiska debattens första dag startade, och vi går nu på övertid. Det som har präglat dagen väldigt mycket är den terroraktion som vi såg den 11 september. Alla återkommer till detta. Det är klart att vi är oerhört störda av det som sker. Jag lyssnade på nyheterna strax innan jag gick hit. Man har stängt delar av den amerikanska kongressen eftersom man är rädd för att det har spridit sig bakterier av mjältbrandskaraktär i dess ventilationssystem. Det är klart att vi är skakade. Man frågar sig: Hur bekämpar vi terrorismen? Hur främjar vi fred, säkerhet och trygghet? Hur ska vi nå dit? Jag menar att en av förutsättningarna för detta är nära samarbete människor och länder emellan. Det handlar om att bryta ned gränser mellan människor, folk och länder. Det gäller att ständigt öka handel och öka kontaktytor för att påverka och försöka sprida den demokratiska kultur som bygger på öppen dialog, att man sitter vid ett bord och samtalar och att man möts. Finns det då krafter som inte tror på den idén är det klart att det är svårt. Finns det krafter som vill utnyttja andra maktmedel för sina syften är det svårt. Det finns ändå en viss förhoppning att vi är på rätt väg trots den dystra bild vi har i dag. Jag kom in i riksdagen år 1985. Då fanns Sovjetunionen och det kalla kriget. Vi talade på den tiden om terrorbalans. Det skulle finnas en sorts balans i terrorn. Apartheidsystemet fanns i Sydafrika, och Sverige stod utanför EU. Det har varit en väldig utveckling på dessa 15 16 år. Mycket av detta bygger just på att man har brutit ned murar och hittat nya arenor att agera på politiskt. Därför är jag lite bekymrad och egentligen lite förvånad över att några partier här i riksdagen så tydligt mäler sig ut ur det resonemanget. Det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag skulle vilja säga att det framför allt gäller Vänsterpartiet, som ju har en längre historia i parlamentet än vad Miljöpartiet har. Vänsterns agerande i dessa dagar är egentligen ganska typiskt. Man kan gå tillbaka och se hur Vänsterpartiet och dess föregångare kommunisterna har agerat när det gäller att öppna dörrar för samarbete. De har sagt nej, nej och åter nej. Vänstern röstade nej till Nationernas förbund. Det röstade nej till att Europarådet skulle träda i kraft. Det röstade nej till det Nordiska rådet, som just bygger på att mötas och bryta ned gränser. Jag har tidigare sagt här i kammaren att jag hade pass första gången jag åkte till Norge. Vi fick passfrihet. Det är den vägen vi ska gå, att bryta ned gränser. Varför säger Vänstern nej? Det sade nej till EF TA, nej till GATT och nu senast nej till EU. Alla dessa organisationer bygger på mötesplatser, att träffas och diskutera och att förstå varandra. Jag menar att om man har den attityden att man röstar nej till möjligheterna, arenorna och mötesplatserna målar man in sig i ett hörn. Utan mänskliga rättigheter, mer yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet osv. kommer vi ingen vart på förståelsens väg. Jag återkommer till vad Murad Artin sade här tidigare i sitt anförande. Han avslutade med att säga att FN ska reformeras och inte bomba. Jag kan hålla med om att FN förvisso ska reformeras. Det har vi diskuterat mycket här i kammaren. Det finns mycket att göra på den punkten. Men nu har vi det FN vi har. Vi är eniga om att sluta upp kring det FN vi har. Det är den enda kraft vi har i dag. Vad är egentligen FN? Det är en sammanslutning av sina medlemmar. Det är varken starkare eller svagare än så. Om man underkänner vad FN gör i dag med motiveringen att man ska förändra FN blir man också handlingsförlamad. FN har ett problem på sitt bord, och det måste lösas med det FN vi har i dag. Man kan drömma om alla möjliga utvecklingsmöjligheter, reformering av FN osv. Men vi måste nu hantera den situation vi har i dag. Det gör FN. Då behöver FN ha uppbackning på alla möjliga sätt. Det är klart att man under årens lopp också har tappat tempo i det internationella solidaritetsarbetet. Jag är den första att understryka det. Den rika världen har ett absolut ansvar gentemot den fattiga världen. Vi har haft många diskussioner här i kammaren på detta tema, att genom bistånd och solidariskt arbete minska klyftorna i världen. Det är ett viktigt arbete. Det har jag sagt tidigare här, och jag står för det. Bistånd är en investering i en säkrare värld. Jag tycker att man också ska se det så. Utan den insikten går vi mot en osäkrare värld. Där finns mycket att göra. Alla vi som bor i den rika delen av världen måste rannsaka oss och se på hur vi hanterar just den delen. Den slutsats jag kommit fram till är att utan demokrati, utan mänskliga rättigheter, utan mötesplatser och utan att bryta ned gränser och murar skapar vi ingen säker värld. Där har två partier i Sveriges riksdag mält sig ut, och det beklagar jag.

Fru talman! Karl-Göran Biörsmark gör mig minst sagt förvirrad och förvånad. Jag som hör till den grupp som vuxit upp i frisinnade liberala kretsar känner inte alls igen Folkpartiets resonemang i dag. Miljöpartiet de gröna står för en öppen värld. Vi står för ökade internationella krafter. Vi kritiserar nya murar som byggs i världen. Det gäller t.ex. Schengensamarbetet. Det är en mur mot omvärlden som innebär att vi gör det betydligt svårare för människor som flyr att i dag kunna ta sig in i Europa. Folkpartiet har missat sin möjlighet att visa vad solidaritet är när det så helhjärtat ställer upp för att bombningar av fattiga människor i Afghanistan är enda lösningen för att komma åt terrorismen.
Fru talman! Marianne Samuelsson tillhör det parti som har bekämpat det nära samarbetet i Europa och fortfarande gör det. Det säger nej till samarbetet i EU. Det samarbetet har ändå byggt ett fredligt Europa under mer än 50 år. Det är en unik period i Europas historia att vi har kunnat ha femtioårig fred mellan länder i Europa. Jag är den förste att skriva under på att EU naturligtvis måste ta sitt ansvar och inte bygga upp murar gentemot resten av världen. Vi ska se till att det arbetet genomförs och att vi har en röst i EU för att driva den frågan. Men utanför EU, såsom ni vill vara, har vi inte ens möjlighet till det.
Fru talman! Jag gläder mig också åt att vi har haft fred i 50 år i Europa. Jag tycker att det är någonting som vi ska värna, precis på samma sätt som jag tycker att det är viktigt att vi värnar ett öppet Europa mot omvärlden. Jag blev väldigt förvånad över att när muren föll mot öst, och vi började få öppnare möjligheter och kontakter med människor som vi tidigare inte hade kunnat ha kontakter med på det viset så slöt sig Europas länder samman och bildade en ny mur runt Europa. Det är den muren som vi inte vill se. Vi vill ha ett öppet Europa där alla Europas länder kan samarbeta kring viktiga frågor.
Fru talman! Vi är helt överens. Vi vill också se ett öppet Europa. Men Europa byggdes inte på ett, två eller tre år. Vi har en lång historia innan vi kom dit där vi är i dag. Jag sade tidigare här att vi har sett hur murar bryts ned och gränser öppnas bara under den period som vi har funnits i riksdagen. Vi ser hur de baltiska länderna nu finns med i resonemanget för att bli EU-medlemmar. Vi utvidgar området där vi har fri rörlighet. Det är så man bygger en säkrare värld. Detta arbete ska naturligtvis fortgå, och vi ska dra in fler länder i processen. Jag brukar säga att EU ofta tar två steg framåt och ett steg tillbaka. Men riktningen - vartåt vi syftar - är helt klar, nämligen mot en fredligare värld.
Fru talman! Jag ska inte använda så stora ord som Karl-Göran Biörsmark gör. Tydligen är det 15 EU länder som är Europa för Karl-Göran Biörsmark. De andra länderna existerar inte. Jag trodde att vi var eniga om att maktförhållandena i FN ska förtydligas och att säkerhetsrådet och FN också ska reformeras. Eftersom Karl-Göran Biörsmark är humanist och vill att man ska dra sig tillbaka i stället för att bomba är min fråga: Hur många civila offer kan accepteras från Folkpartiet innan bombningarna kan sluta eller åtminstone ta paus så att humanitära organisationer kan komma in i landet? Annars blir det nämligen katastrof, säger bl.a. FN.
Fru talman! Europa är mer än 15 länder. Det är helt klart. Hela det arbete som ni motarbetar startade med sex länder. Nu är det 15, och det finns 12-13 som klappar på dörren. Det är den här utvecklingen som ni säger nej till - som ni sätter ned klackarna i golvet och säger nej, nej, nej till! Det är ju precis vad ni har sagt här. I samarbetsorganisation efter samarbetsorganisation på det internationella planet säger Sedan kommer man och ställer en sådan här konstig fråga, som är helt omöjlig att svara på. Hur många civila ska dödas innan vi accepterar detta? Ingen ska naturligtvis dödas av bomber - ingen. Ni bortser ifrån en sak och ni svarar över huvud taget inte på frågan om hur vi löser problemet. 5 000-6 000 dog i New York. Hur många döda i USA i sådana här attacker accepterar Murad Artin?
Fru talman! Jag säger det igen: Vi vill inte att någon ska dö på grund av terror. Alternativet för Folkpartiet nu är bombningar. Det är det som vi hela tiden har hört. Vi är inte emot det som Karl-Göran Biörsmark pratar om, dvs. samarbete. Men vi ser också ett EU som gör precis det som Marianne Samuelsson sade. EU bygger murar. Flyktingar kan inte komma in, inte ens flyktingar från Afghanistan. De kan inte komma in till detta EU. De accepteras inte ens av Sverige när bomberna faller över Kabul och andra städer i Afghanistan. De kan inte komma hit. De får inte ens asyl i Sverige eller i något europeiskt land inom EU. Min fråga är: Är det förenligt med folkrätten att USA och Storbritannien fäller bomber med personminor, Karl-Göran Biörsmark?
Fru talman! FN står bakom det agerande som sker i dag i Afghanistan. Ni ville inte ens vara med i Nationernas Förbund en gång i tiden och inte heller i EU och andra samarbetsorgan. FN står bakom detta, och FN tolkar folkrätten. Jag vet att ni gör en annan tolkning, men ni är ganska ensamma om den. Vi säger att det är FN som har denna möjlighet, och att det är där den ska ligga. Det är där besluten ska fattas. Terrorn är ett faktum i dag, Murad Artin. Jag måste fråga: Vilket är ert recept för att få ett samtal med bin Ladin? Vilket är ert recept för att ställa bin Ladin inför rätta när Afghanistan nu inte utlämnar honom? Hur vill ni åstadkomma det? Ni anklagar hela tiden oss för att vi vill bomba. Men vi vill inte bomba! Vi vill att de ska utlämna bin Ladin. Det kan de göra i morgon, men det gör de inte.

Fru talman! Det var en ganska intressant debatt - den här sista som fördes med Folkpartiet om vikten av att öka kontaktytorna. Jag håller helt med om att det är viktigt att vi ökar kontaktytorna, men det finns mycket annat i Folkpartiets politik som jag inte håller med om. En del av det är att jag inte tycker att Sverige ska gå med Nato, vilket Folkpartiet tycker. Det föranleder naturligtvis att man inte kan välja någon annan väg i den debatt som förs nu än den som man har hamnat på, nämligen att i stor utsträckning gömma sig bakom teknikaliteter kring FN:s skrivningar i olika former. Man sysslar mindre med hur och varför. I somras hade jag förmånen att vara på ett stort scoutläger, Scout 2001, som arrangerades i Skåne. Där fanns 26 000 scouter samlade för att idka scoutliv under en vecka. Där var scouter från i stort sett hela världen och från hela Sverige. Det var en fantastisk känsla att få vara tillsammans med unga människor som diskuterade livet och framtiden. Det som är så oerhört intressant är när man kommer in på fredsfrågorna med unga. Om man frågar en ungdom i dag vad han eller hon tycker är viktigast så nämner de nästan alltid freden. Frågar man en vuxen i dag så tror jag inte att det är ett svar som man nämner på ett lika markant sätt. Men unga människor ser att framtiden bygger på en fredlig värld. De talar också mycket om att våld föder våld, att vi måste upprätthålla fred med varandra och att freden börjar med oss själva. Detta är oerhört glädjande, viktiga och ganska nya sätt att mötas. Unga människor från hela världen kan komma samman och träffas under trevliga former. Det gör verkligen att världen krymper, och jag är helt övertygad om att det också gör att vi tillsammans kan värna freden på ett nytt och viktigt sätt eftersom människorna runtom i världen blir nära och viktiga. Demokratiministern sade tidigare i dag att i en demokrati kan våldet aldrig vara en arbetsmetod. Jag tycker att det ligger väldigt mycket i det, även om den debatten kanske inte rörde sig så mycket om bomber utan mer om stenkastande. I en demokrati kan våldet aldrig vara en arbetsmetod eftersom demokratin bygger på ett fredligt samarbete och fredliga diskussioner och debatter människor emellan. En del i detta med internationella kontakter som berör just EU och Sveriges roll i EU är rätten att få komma hit, åtminstone på turistvisum. Jag vet inte om man hade några problem att få komma till scoutlägret i Sverige, men jag vet att när Gothia Cup, som är en internationell ungdomsturnering, gick av stapeln fanns det ungdomar som fick söka visum till Danmark för att få komma in i Sverige. Från svenskt håll var man väldigt restriktiv. Jag tycker att det är någonting som inte stämmer här i vår strävan efter att öka kontaktytorna och leva i fred i en internationell värld. I dag är det internationella hungerdagen. Vi vet att det är oerhört många som aldrig får äta sig mätta. Den här dagen har de strävat runt för att försöka hitta någonting att mätta sin hungrande mage med. I dag har det dött 30 000 barn under fem år. De dör varje dag utan att det egentligen hörs någonting om var och varför. De dör i tysthet. Jag tycker att detta är frågor som berör oss alla, och de borde beröra oss mycket mer. De borde engagera oss mycket mer. Jag är helt övertygad om att om vi ska få en värld i fred måste vi börja med att bekämpa fattigdomen och sträva efter att alla människor får möjlighet att äta sig mätta och klara sina dagsbehov av de ämnen som de behöver för att leva någorlunda bra. Man behöver naturligtvis också gå vidare med utbildning, livsmiljö osv. Jag tror att vi alla måste jobba mycket mer intensivt med att få en internationell hjälp, kanske någon form av Marshallhjälp, som riktar sig till de fattigaste länderna på ett mycket mer effektivt sätt än vad som sker i dag. Under många år har vi diskuterat de fattigas situation. Vi har diskuterat behovet av att göra någonting, men det har egentligen inte hänt särskilt mycket. Klyftorna och fattigdomen har ökat i världen, inte minskat. Jag skulle önska att det åtminstone kom någonting gott ut av debatten som har varit om FN:s roll och terrorbekämpning, nämligen att den rika delen av världen inser att vi måste ta krafttag för att bekämpa fattigdomen. Vi måste alla tillsammans jobba för att människor ska kunna få leva i demokrati och rättvisa. Man ska kunna få vara med och påverka sin egen situation. På så sätt tror jag att vi kan bekämpa terrorismen och komma någonvart i dessa svåra frågor. Men om vi fortsätter som om ingenting hade hänt och bara diskuterar vilka möjligheter FN-resolutionen ger eller inte ger, har vi inte nått någonstans. Om vi går ut i dag bland unga människor och ut i kyrkor och diskuterar de här frågorna kommer vi att märka att de vill se en förändring.
Fru talman! Marianne Samuelsson hade ett konstigt resonemang i början av sitt inlägg, om att Folkpartiet skulle ha tagit ställning i dag för att backa upp FN därför att vi skulle vara för Nato. Jag fattar inte över huvud taget vad det har med saken att göra. Här har vi hela dagen hört hur socialdemokrater, moderater, kristdemokrater och centerpartister ställer upp. Ingen har väl uttalat som Folkpartiet att vi ska gå med i Nato. Men man har ju samma syn, så vad det skulle ha för bäring för det här förstår jag inte. Sedan har jag en fråga. Anser Marianne Samuelsson att demokratier har rätt att försvara sig även med våld och bomber?
Fru talman! Jag tycker inte att det var ett så konstigt resonemang om Folkpartiets roll i det här. Om man strävar efter att vara med i Nato kommer man också att acceptera att USA står för försvaret framöver tillsammans inom Nato. Det kan vara oerhört svårt att då trampa in och säga att man tycker att det är ett problem att gå in och bomba i ett fattigt land. Folkrätten säger att demokratier har rätt att försvara sig. Därom är vi överens. Det vi inte är överens om är om ifall metoden man har valt är en metod som bekämpar terrorism eller om ifall det är en metod som förgör människor.
Fru talman! Det var ändå ett klarläggande. Det har tidigare låtit som om vi som har ställt oss bakom FN i det här sammanhanget på något vis skulle vara skjutglada och bombare. Det är ju inte alls det det är fråga om. Vad vi har ställt oss bakom är en demokratisk stats rätt att försvara sig. Nu säger Marianne Samuelsson att det har en demokratisk stat. Det betyder att även Marianne Samuelsson accepterar bomber, accepterar att man försvarar sig med våld, därför att man försvarar demokratin. Och det är ett bra klarläggande. Det är klart att demokratier har rätt att försvara sig. Då kan det bli så att även i de lägena kommer civila att drabbas. Men det kanske också är ett pris som man ibland måste betala för att inte bli indragen i en diktaturstat.
Fru talman! Vad jag sade var att folkrätten säger detta. Vad jag inte sade var om ifall Marianne Samuelsson accepterar bomber som försvarsmetod eller inte. Jag är nog inte lika säker på att det skulle vara den metod jag skulle rösta fram om jag skulle vara med och trycka på någon knapp. Bomber är nämligen till för att förgöra och förstöra. Som jag sade inledningsvis: Jag tror mer på ungdomarnas resonemang när de säger att våld föder våld. Vi måste kämpa för en värld i fred där vi sätter oss ned och tillsammans talar om frågorna. Jag vet att det är oerhört svårt i det här läget. Men jag lider med människorna i Afghanistan som i många år har varit undangömda därför att ingen har brytt sig särskilt om hur de har haft det. Nu drabbas de återigen av ett elände som direkt kan innebära att bomberna träffar dem.

Fru talman! Ja, Marianne Andersson, det är nog inte så lätt för oss att välja en exakt metod. Jag tror inte på metoden att bomba i Afghanistan. Marianne Andersson tror uppenbarligen på att det löser problemet med terrorismen. Jag tror att vi sedan länge borde ha haft betydligt mer internationellt samarbete kring terrorismen. Det är en fråga som har varit uppe av och till, men man har egentligen aldrig internationellt kommit fram till något resultat vad gäller hur man ska bemöta terrorismen. I det här utnyttjade man möjligheten till självförsvar enligt FN-stadgan, men det hade varit på sin plats att vi hade diskuterat dessa frågor innan det här hände, så hade vi kanske hittat bättre metoder för att bekämpa terrorismen, något som jag tycker att vi i alla fall måste göra nu.

Fru talman! I nuvarande läge tycker jag nog att vi från svenskt håll borde stödja de upprop som finns. Ett sådant kom i dag från FN:s flyktingkommissarie om att man ska göra en paus i kriget. Det har nu bombats i elva dygn. Såvitt jag vet har det inte lett till att man har tagit några ansvariga för terroristdådet, utan det är många oskyldiga som har drabbats. Låt oss instämma i uppmaningen om en paus i bombandet och utöva ett ordentligt diplomatiskt framarbetat tryck för att man ska kunna komma överens utan att använda bomber.

Herr talman! Vi var några som ganska brutalt höggs av i debatten i går kväll, men vi ska ändå försöka fullfölja den. Jag ska nu hålla mitt anförande. I denna kammare har vi alltför ofta haft anledning att lyfta fram situationen i Afghanistan. Vi har talat - och vi tänkte tala i går på världsfattigdomsdagen - men vi borde än oftare ha talat om inbördeskriget, minoriteternas situation, terroristfabrikerna, livsmedelsförsörjningen, vattensituationen, narkotikaflödet, kulturen men framför allt om kvinnornas situation. Även här i dag, inte minst mot bakgrund av världsläget, finns det anledning att ta upp Afghanistan ur flera synvinklar, men jag ska begränsa mig till området kvinnor. Även om alltfler under de senaste veckorna har fått upp ögonen för kvinnornas situation är jag djupt oroad för att de än en gång ska förbigås när maktens män ska göra upp om landets framtid. Vi ser att det är många män som talar om Afghanistans framtid, men vi ser inte de afghanska kvinnorna i debatten. Herr talman! I mitt arbetsrum hemma i Värnamo hänger den afghanska kvinnliga klädseln burqa. Denna blå burqa med det lilla fönsternätet på mitt arbetsrum påminner mig dagligen om kvinnornas situation och minner om möten i Afghanistan, fantastiska kvinnor men kvinnor som osynliggjorts. Jag vill understryka att det absolut inte gäller alla män i den här regionen, men en del afghanska män som jag har mött hävdar att kvinnor måste höljas och döljas, avskiljas och isoleras - ett synsätt som jag dessvärre ser spår av ända in i vårt land ibland. Det är en människosyn som vi alla bör ställa mot väggen varhelst vi möter den. Tystnaden i den här frågan skriker i mina öron. Det är väldigt få som säger ifrån. Herr talman! Diskriminering av och våld mot kvinnor är helt oförsvarbart varhelst det förekommer. I Afghanistan har diskrimineringen av kvinnorna drivits till segregering på grund av kön; ett slags apartheid. De afghanska kvinnorna har berövats alla mänskliga rättigheter, rätten till utbildning, rätten till hälsovård, rätten att arbeta och försörja sig och sina barn, rätten att yttra sig offentligt och rätten att fritt röra sig i sitt land. Kvinnorna får inte ens klä sig som de vill, och de får inte visa sina ansikten. Det förtryck och den terror som kvinnor och barn utsätts för borde väcka allas vår avsky. Det väcker min avsky, men jag vill höra fler ställa sig upp och ta ställning i den här frågan. På alla punkter ligger kvinnorna i botten, när vi ser på hälsotal, kaloriintag, mödradödlighet och barnadödlighet. Vilka parametrar vi än tittar på ligger de afghanska kvinnorna och barnen i botten. För fem år sedan kom en rapport från Amnesty a human rights catastrophe. Amnestys rapport blev omdiskuterad när den kom för att den tog upp kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter - kränkningar som saknade motstycke. Sedan den här skrämmande rapporten presenterades har situationen ytterligare försämrats. Vi kan tryggt använda oss av rapporten och veta att vi inte överdriver någonting - allting har bara blivit värre sedan den presenterades. På samma sätt som vi inte får glömma tragedin i USA den 11 september får vi inte glömma att just kvinnor och flickor var talibanernas första offer. Talibanernas brott mot mänskliga rättigheter, den värsta torkan på 30 år, effekterna av inbördeskriget och nu bomberna leder till såväl internflyktingar som de strömmar som nu tar sig över bergen in till framför allt Pakistan. Av dem som hittills nått Pakistan är tre fjärdedelar kvinnor och barn. Många års krig och förtryck har inneburit stora lidanden för Afghanistans folk. Afghanistan har befunnit sig i krig under de senaste 20 åren och har under största delen av tiden saknat en legitim regering. Kvinnorna har blivit särskilt utsatta. Sverige har varit och är en av de största bidragsgivarna när det gäller humanitärt bistånd till Afghanistan, och vi är medlemmar i Afghanistan Support Group, ASG. Sverige har uppmärksammat diskrimineringen av kvinnor genom bl.a. FN:s kvinnokommission och FN:s kommission för mänskliga rättigheter samt EU, vars gemensamma ståndpunkt avseende Afghanistan särskilt uppmärksammat kvinnors och barns rättigheter. Någon ökad respekt för mänskliga rättigheter har trots kritiken inte kunnat noteras. Tvärtom har situationen, som jag tidigare sagt, försämrats. Herr talman! Vi här i ett av världens mest jämställda länder måste känna en extra förpliktelse att göra dessa osynliga kvinnor synliga - att ge röst åt alla dessa tystade kvinnor. I dag, när det förs en debatt om hur Afghanistan ska styras efter talibanerna, har vi och hela det internationella samfundet ett ansvar som vi måste ta tydligare framöver. Det kan vila på alla de ställningstaganden vi har gjort tidigare i sakfrågorna och på den kunskap vi ändå har om kvinnornas svåra situation. Många vill sammankalla Loya Jirga, dvs. en traditionell nationalförsamling, för att organisera landet. Om man väljer nationalförsamling bör ett visst antal platser reserveras för kvinnliga ledamöter. Om man väljer att under en övergångsperiod låta FN ta ansvar för landet finns samma förväntan på att kvinnor ska ges en plats. Men oavsett vilken modell man kommer att välja måste kvinnorna vara med och forma det framtida Afghanistan. Jag tror inte att man kan trä en västerländsk modell över Afghanistan. Naturligtvis måste detta ske utifrån den tradition, den kultur och de uppfattningar som människor har i Afghanistan. Men när man säger att vi ska ta hänsyn till kultur, religion och tradition innebär det inte att kvinnorna inte ska ha en plats. Kvinnorna ska ha en plats i det framtida Afghanistan. Jag har ställt frågan om vilket initiativ Sveriges regering tänker ta för att kvinnorna aktivt just ska kunna ta del i formandet av Afghanistans framtid. Jag väntar på svar från regeringen, och jag väntar mig stöd från många, både kvinnor och män, i denna församling men även utanför vårt parlament. Jag ska avsluta med att läsa en dikt ur en skrift som heter Rosor, vin, en vän att älska. Det är dikter av den afghanske 1600-talspoeten Khushhal Khan Khatak. Det är Tomas Löfström som har gjort översättningen. Dikten heter Den vise är rik. Jag vill tilllägga att poesi är oerhört viktigt inte minst bland pashtunerna, den största folkgruppen. Poesi är något levande i vardagen bland afghanska människor. Jag tror att man läser poesi även i de flyktingläger vi ser på TV. Den vise och den seende är den som känner sig själv. I självkännedom ligger insikten om det heligaste. Om fruktan saknas i ditt hjärta är dina handlingar av ondo. Lita inte på den som kan läsa Koranen utantill. Dina egna onda handlingar är tillvarons fördärv. Är du inte Satan själv behöver du inte frukta Satan. Ge upp begär och snikenhet, eftertrakta inget, åtrå ingen. Då behöver du inget annat än detta namn: Människors Kung. Jesus gav med sina mirakel blinda makt att se. Men ingen dumbom har blivit visare av sina böner. Om vishet är det enda du äger, sörj inte över din fattigdom. Khushhal svär på det: den vise är rik. Detta är skrivet av en muslimsk författare under den tid när mongolerna härskade och striden stod om mongolernas inflytande i Afghanistan.

Herr talman! Jag instämmer i stora delar av Carinas inlägg när det gäller kvinnornas situation och behovet av att vi alla uppmärksammar situationen i Afghanistan och det förtryck som sker där av kvinnorna. Men jag måste knyta an lite grann till gårdagens debatt, då Carina med emfas försvarade USA:s bombningar i Afghanistan. Min fråga till Carina Hägg är: Borde inte Carina i stället försvara de sedan några dagar tillbaka alltmer högljudda kraven på att man gör ett bombstopp i Afghanistan - på att man slutar att bomba för att få en betänketid, så att just kvinnor ska kunna överleva den situation de har?
Herr talman! En del av oss riksdagsledamöter hade en diskussion i går här i kammaren, men det fanns också en diskussion och en ganska intensiv debatt under förmiddagens partiledardel. Tittar vi på folkrätten och vilka som har ansvar för att uttolka folkrätten ser vi att det ligger ett ansvar på FN och FN:s säkerhetsråd. Att verka inom folkrättens ram och att stödja det som man gör inom FN är den väg vi har valt och den väg som vi ser som den framkomliga och den som på lång sikt leder till de bästa resultaten. Men att vi har valt att ställa oss på samma linje som den huvudsakliga delen av länderna jorden över och majoriteten här i kammaren innebär inte att vi inte är oroliga över situationen och att det inte är viktigt att vi får in mat till dem som behöver och kan tillgodose de stora behov som finns i de växande flyktinglägren. Naturligtvis måste vi arbeta på många plan för att se till att kvinnors och barns situation förbättras.
Herr talman! Min fråga gällde om Carina Hägg tillsammans med sitt parti kan tänka sig att stödja de krav som UNHCR, bl.a., har framfört, men också en rad internationella organisationer - ett bombstopp nu - för att rädda inte minst kvinnorna. Det är ju så att bomberna drabbar civila. För mig går det inte att få ihop det tal som Carina har hållit här om kvinnornas rättigheter och möjligheter och det försvar som Carina kommer med för USA-bombningarna över samma kvinnor och över samma landområde.
Herr talman! Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi följer den humanitära situationen, som vi vet har varit svår under många år. Den humanitära katastrofen i Afghanistan är inte på något sätt ny. Vi kan oroa oss över vad som ska hända under vintern och vad som händer om man inte får in livsmedel i bergspassen. Vi vet att de täpps till när snömassorna kommer. Det finns naturligtvis en hel del frågor som vi måste noga följa framöver. Men jag har ingen närmare kunskap om hur den militära planeringen är tänkt att fortgå. Det är naturligtvis någonting som de som deltar på den militära sidan håller nära intill sig. Det kan jag inte svara på,
Herr talman! Jag tycker att det är en väldigt viktig och angelägen fråga som Carina Hägg tar upp här i dag, för kvinnorna och barnen i världen är oerhört utsatta över huvud taget. Vi har hedersmord. Vi har prenatal könsdiskriminering. Vi har osynliggörandet på ett väldigt konkret sätt. Vi har könsstympning, trafficking och allt annat otäckt. Då skulle jag vilja fråga vilken konkret plan socialdemokraterna och Carina Hägg har för att förbättra kvinnans och barnets situation i världen. Det skulle vara intressant att höra. En organisation som har gjort väldigt stora insatser i Afghanistan är Svenska Afghanistankommittén, som verkligen har lyft fram flickans och kvinnans situation genom att bygga skolor och ordna med undervisning. Man har verkligen gjort fina insatser. På vad sätt tänker och kan socialdemokraterna understödja den verksamheten?
Herr talman! Sverige har ju under de år som Afghanistankommittén har verkat också bidragit via Sida. Jag vet att Svenska Afghanistankommittén även har fått bistånd såväl från EU som från FN. Det finns en uppslutning kring att de gör ett väldigt gott arbete - ett arbete som når de grupper som vi allrahelst vill nå, dvs. de mest utsatta och de mest fattiga. Man har också kunnat genomföra utbildning för flickor fast vi vet att det är emot den politik som bedrivs från talibanernas sida. Ute i byar har man kunnat göra lokala uppgörelser. Vi ska inte glömma att Svenska Afghanistankommittén fortfarande finns med sin verksamhet inne i Afghanistan och gör en del av detta arbete. Däremot finns inga svenskar där inne, men de lokalanställda är fortfarande verksamma och kan bli en än viktigare resurs framöver. Man glömmer ofta bort att vi har lokalanställda därför att de inte ser ut som vi. Det blir inte lika tydligt i medierna, men de finns. Och om vi begränsar oss just till Afghanistan kan jag säga att Sverige gör oerhört mycket på den humanitära sidan. Det gäller minröjning, vaccinationsprogram, distribution av utsäde till torkdrabbade bönder osv.
Herr talman! Javisst, men i dag är dörren ganska stängd. Men det finns ändå möjligheter för en del organisationer att ta sig över gränsen. Det gäller bl.a. Läkare utan gränser. Då finns det ju också möjligheter att stödja och hjälpa de här kvinnorna och barnen, framför allt. Sedan fick jag egentligen inte svar på den första frågan, som jag ställde: Vad har socialdemokraterna för plan för att förbättra kvinnans situation i världen? Det gäller alla de här nedtryckande situationerna, som kvinnorna och barnen befinner sig i också som flyktingar.
Herr talman! Margareta Viklund tar upp en oerhört vid fråga som det skulle krävas en lång och särskild debatt kring. Hur ska man kunna lyfta fram kvinnornas situation i utsatta områden? Det är en diskussion som vi naturligtvis också har anledning att föra i alla länder, om hur man ska få ett mer jämställt samhälle. Men det här är ju frågor som vi driver i alla forum där vi har en möjlighet att driva dem. Men vi ska naturligtvis göra det än mer intensivt framöver eftersom vi hela tiden ser att det dyker upp nya problem. Vi ser saker med nya ögon, och det behövs ett större samförstånd. När det gäller situationen just nu i Afghanistan handlar det delvis om den humanitära sidan, men det handlar också om det akuta, att se till att kvinnorna kommer in i beslutsfattandet, att de tar plats i formandet av det framtida Afghanistan. Jag tror att vi har mer tradition - och vi har ett bra arbete och en bra politik - när det gäller biståndsdelen. Men nu krävs det ju att vi ser till att kvinnorna också kommer in i formandet av det framtida Afghanistan. Det är där jag saknar kvinnornas röst, såväl från den svenska riksdagens sida som i EU och FN, där den här frågan ändå börjar formas, och i regionen. Det är män som vi ser tala med varandra. Kvinnorna saknas i den här debatten.
Herr talman! Jag tycker att Carina Häggs anförande var såväl insiktsfullt som klokt och riktigt i denna kammare. Men jag tycker också att man skulle kunna säga ytterligare en sak för att sätta in förtrycket i Afghanistan i ett vidare perspektiv. Det är klart att det är den fundamentalism som där kommer till uttryck och som drabbar kvinnor i synnerhet som också är en grogrund för det hat som präglar den talibanska regimen och det stöd till terrorism som den ger. Man ser ju den frihet som vi har i andra delar av världen som ett hot och som någonting som komprometterar de fundamentalistiska idealen. Jag tror att man för att rätt förstå hur man ska kunna bekämpa det förtryck som drabbar afghanska kvinnor måste se hur viktigt det är att stå upp för frihetliga värden också i kampen mot terrorismen. Detta framgick mycket tydligt i Carina Häggs anförande, men jag tycker att själva den grogrund som finns i Afghanistan är någonting som är skadligt för hela världen. Sedan måste jag också säga att jag tycker att det är skamligt att det finns företrädare för denna kammare som jämställer det afghanska folket med dess talibanska diktatur och låter diktaturen vara en legitim företrädare i ett resonemang om hur detta folks framtid ska formas. Det är skamligt. I det avseendet gjorde Carina Hägg en mycket viktig insats, och det tycker jag att fler ska göra.
Herr talman! Jag har inget att tillägga när det gäller de frågedelar som Gunnar Hökmark här lyfter fram. Jag kan bara understryka att det är väldigt viktigt att också lyfta fram att det finns delade meningar bland de afghanska männen och att talibanerna har ett mycket sviktande stöd. De är några tusen i en befolkning som man beräknar uppgår till 20 miljoner. Så man ska inte överdriva de sympatier som finns för det talibanska styret i det afghanska samhället. Det är ett samhälle där man har undertryckt de civila strukturer som av tradition har funnits men som inte har haft det inflytande som de skulle ha behövt ha för att vi skulle ha fått se en annan samhällsutveckling. Vapnen har fått tala, och talibanerna har fått ett inflytande. Jag minns väldigt väl att män beklagade sig under ett besök i Afghanistan. De tyckte att det var väldigt svårt att kvinnorna och männen inom sina familjer inte kunde dela på praktiska arbetsuppgifter. Kvinnorna och männen kunde inte sköta sina dagliga inköp fritt och bestämma sådana enkla ting. Även där reglerade talibanerna, och de styrde in i detalj det privata livet. Vi får inte glömma att det här är någonting som gäller för både män och kvinnor i vardagen.

Herr talman! Jag ska börja med att berätta minnen. Jag var fyra år, sedan fem, och jag såg dem genom fönstret: männen i gröna skjortor. Det var järngardet, legionärerna, som var mycket populära i Rumänien i slutet av 30-talet. De påstod att de var kristna, att de var ortodoxa och djupt troende. De kallade sig för ärkeängeln Mikaels legion, men de mördade. Hela deras historia slutade mycket snabbt i ett stort blodbad. De dödade, och de blev dödade. De mördade, och de blev mördade. De som överlevde stannade i fängelse under hela kriget och blev sedan försökskaniner för den sovjetiska expertisen på psykisk och fysisk tortyr. Det var en fruktansvärd tragedi för landet. Det var fanatism. Nu när jag åker till Rumänien träffar jag 90-åriga män som har klarat av hela den här långa historien och som fortfarande tror. Vad vill jag säga med det? Jag vill säga att detta som nu händer bara är en fortsättning på en mycket långvarig och fruktansvärd historia, fanatismens historia, och att vi på alla möjliga sätt måste förbereda oss för att försöka göra slut på den här historien. Jag tror att vi ska börja i den ändan att vi ska bekämpa all politik som bygger på hat och all politik som bygger på våldsromantik. Jag minns, därför att jag var liten och det gjorde så stort intryck på mig, att legionärerna sjöng om döden. Döden var en brud. Att dö på ett hjältemodigt sätt var det vackraste som kunde hända i ett mänskligt liv. Den läran träffar vi nu på nytt på i en fruktansvärd skepnad. Den har alltid funnits, men vi måste försöka bli av med den. Då ska jag gå tillbaka till mycket aktuella händelser. I våras under en debatt hörde jag någon säga att hat är ett politiskt redskap därför att hat mobiliserar. Vad jag vill komma åt är det här gamla rutinmässiga sättet att använda vissa ord i politiken. Man talar om fiender. Det kan vara rasens fiende, klassfienden och trons fiende. Vi borde befria politiken från de här gamla rutinmässiga uttrycken. Vi kan tala om faror. Vi kan tala om farliga processer, men att peka ut grupper och individer som avskyvärda fiender och blossa upp hatets patos är bland det värsta som finns. Det finns faktiskt praktiska redskap för att ta itu med det här. Den 21 december 1965 antogs i FN en internationell konvention mot rasdiskriminering. Det är en gammal text, men vi borde faktiskt sätta oss och läsa den. Där talas det mycket bestämt om hur vi ska bekämpa rasdiskriminering, fascism och nazism. I dag borde vi titta över de här gamla konventionerna. Till rasdiskrimineringen borde vi lägga också klasskampens fanatism samt alla former av religiöst förtryck och religiös förföljelse. Detta skulle vara ett mycket konkret uppdrag åt politikerna i den demokratiska världen. Vi borde en gång för alla bestämma oss för att här hemma, i vardagen, mycket systematiskt bekämpa all politik som bygger på hatet. Det existerar faktiskt inte någon form av politiskt hat som är bättre än någon annan.

Jag skulle vilja avsluta med att tala om Forum för levande historia. Vi har pratat om det flera gånger under de senaste åren. Men det är fortfarande ett ganska avlägset forum när det gäller vardagen och vardagens händelser. Det borde finnas ett kontinuerligt arbete som avslöjar vad hatpolitiken och våldsromantiken gör. Det borde finnas i vardagen och väldigt nära varje människa. Jag minns att vi på historielektionerna läste om religiösa krig en gång i tiden, om den helige Bartolomeus natt i Frankrike när protestanterna, hugenotterna, massakrerades, om den mycket svåra period som drabbade Tyskland, som inte var Tyskland på den tiden, och England. Men vi får inte glömma att detta kan bli vardagliga händelser i vår tid. Vi måste komma ihåg att just dessa mycket gamla former av hatpolitik har en styrka i sin egen historia. Det är mycket lätt att väcka gamla demoner till liv. Därför skulle jag vilja att Forum för levande historia skulle bli närvarande i vardagen och ta itu med de här frågorna, framför allt inför de unga.

Herr talman! Om terrordåden i USA hade skildrats på film i stället för i verkligheten tror jag att vi hade dömt ut den filmen som alltför överdriven, alltför spektakulär och inte trovärdig. Nu har vi tvingats acceptera att det som hände inte bara är trovärdigt utan dessutom ett faktum. I det kortsiktiga perspektivet ska självklart de skyldiga gripas och ställas inför rätta. I det långsiktiga perspektivet är det inte lika självklart hur kampen mot terrorismen ska föras. I det kortsiktiga perspektivet kan man även ha vissa synpunkter på hur detta görs. Vid sådana här militära aktioner är det ju nästintill omöjligt att det blir civila offer. Men man kan försöka hålla nere siffran. Något som har förekommit nu är minbombning. USA är ett av de länder som inte har tagit avstånd från minor. Tyvärr tror jag att detta riskerar att drabba civilbefolkningen mer än talibanerna, inte minst eftersom minorna finns kvar efter kriget. Minor är dessutom inte ett effektivt anfallsvapen utan framför allt ett effektivt försvarsvapen. Det är alltså en synpunkt jag kan ha. Det glädjande i sammanhanget är att USA precis har tagit avstånd från biologiska vapen. Det är tragiskt att det sker först nu när man själv blir utsatt för det, men jag tycker ändå att det är en väldigt viktig signal. Det skulle vara väldigt glädjande om USA så snart som möjligt även tog avstånd från minor, då detta är ett vapen som framför allt drabbar civilbefolkningen. Det var bra att USA lugnade ned sig lite efter det som inträffade och inte gjorde någonting förhastat, att man inväntade FN:s besked. FN har ju också godkänt de här aktionerna. Ännu bättre hade det varit om FN direkt hade lett aktionerna. Naturligtvis är detta inte så realistiskt. Dels vill USA troligtvis inte lämna över det här till FN, dels kan det finnas stater i FN:s säkerhetsråd som sätter klackarna i marken. Men jag tror ändå att det hade varit ännu bättre om detta skett i FN:s regi. Då hade vi förhoppningsvis sluppit minor. Det hade också blivit mer trovärdigt och fått mer genomslag. Det hade blivit säkrare för USA. Dessutom skulle breda beslut i FN ha underlättat att få med så många muslimska länder som möjligt. Det FN i alla fall kan göra är att på så många områden som möjligt nu samarbeta mot terrorism. Det ser vi tecken på redan nu. Det handlar om att driva fram ekonomiska sanktioner, samarbete när det gäller underrättelseverksamhet och övrig polisiär verksamhet m.m. Detta kan stärka sammanhållningen i världen mot terrorism, och det är väl i så fall en av de få positiva saker som blivit resultat av terrorattacken. I det långsiktiga perspektivet tror jag att det skulle vara väldigt viktigt, förutom samarbetet mot terrorism inom FN, att sätta stopp för Stjärnornas krig. Det är Reagans gamla Stjärnornas krig som man nu har dammat av, bl.a. för att tillfredsställa det militärindustriella komplexet i USA. Det råder ett nära samarbete mellan detta och Bush. Utvecklingen efter terrorattacken tycker jag visar att detta är feltänkt. Det är nämligen ett större hot att man kan frakta ett kärnvapen i en resväska än att man kan skicka det genom rymden. Det är ju det USA:s antimissilprogram bygger på: att stoppa atomvapen som kommer via rymden i raket. Men när man nu kan bära in detta vapen i en resväska, ställa det i en stad varpå hela denna stad kan utplånas är det snarare den typen av hot man bör bygga upp ett försvar emot. I terrorattacken mot World Trade Center var det heller inte kärnvapen som användes, utan det var mattknivar som i förlängningen blev orsak till nästan 6 000 människors död. Risken om man fortsätter med antimissilprogrammet i USA är dels att vi får en ny rustningsspiral i världen, dels att länder, och självklart även terrorister, vidareutvecklar kärnvapen - men framför allt bygger vidare på den här nya typen av vapen. Det riskerar att bli mycket resväskor med kärnvapen, bakterier, giftgaser m.m. Det vore mycket negativt om man understöder en sådan utveckling. Det här antimissilprogrammet kostar också oerhörda summor som inte används effektivt. Jag tror att USA skulle kunna använda de pengarna till hjälpa till att lösa världens problem. Man skulle kunna bidra till ekonomisk utveckling mot den fattigdom som är en grogrund inte bara för mänskligt lidande utan också för terrorism, fiendskap och fundamentalism. Jag tror också att det är viktigt att satsa på konfliktlösning med beaktande av alla människors lika värde, fri och rättigheter, demokrati och alla människors rätt till ett eget land. Jag tror att det skulle vara väldigt bra för världen om USA lade sin oerhörda makt och sina oerhörda ekonomiska resurser i rätt vågskål för fred och framsteg. Jag tror inte att antimissilprogrammet är rätt vågskål. Jag tror snarare att det kommer att förstärka konflikterna. Det är inte effektivt och det kostar massor. Vi riskerar att få skuggstater med terrorister som satsar på dessa fruktansvärda vapen som vi redan har sett tecken på.

Herr talman! Det finns en fråga som har avgörande betydelse för vårt samhälles framtida välstånd och för enskilda människors välfärd, ett samhällsproblem som växer mer och mer och som under de senaste åren har tillåtits växa utan några egentliga politiska åtgärder. Det är ett samhällsproblem som leder till att de offentliga finanserna urholkas, som leder till att vi får ett högre skattetryck. Men det är också ett samhällsproblem som innebär att vi får allt färre som är beredda och har möjlighet att utföra det arbete som kommer att behövas både i dag och i framtiden. Det är ett samhällsproblem som leder till att fler och fler människor ställs vid sidan om och får leva i en tid av sjukdom, ohälsa och med andra skador. Jag talar, herr talman, om den mycket snabbt växande sjukfrånvaron, som jag skulle vilja påstå är ett av vårt samhälles allra största problem. I år, 2001, kommer antalet sjukdagar att bli över 100 miljoner. Vi kommer att ha över 100 miljoner sjukdagar 2001. Det är en ökning av kostnaderna för sjukskrivning med 20 % från förra året, och det är en ökningstakt som bygger på att vi sedan 1997 har fått en fördubbling av sjukfrånvaron. Det handlar om stora tal. Likväl har man tillåtit dessa tal att fortsätta växa utan att göra någonting. Men det handlar också om enskilda människors lidande, väntande i vårdkö, väntande på rehabilitering och det sakta framväxande utanförskapet, borta från arbetsmarknaden, från gemenskapen, och de gradvis urholkade egna ekonomiska villkoren. Detta är, herr talman, ett av de största samhällsproblemen i vårt land. Det drabbar de offentliga finanserna. Om denna utveckling får fortsätta kommer vi att 2004 ha kostnader för bara sjukpenningen som närmar sig 50 miljarder kronor. Det är långt mer än en fördubbling från det som gällde 1997, en ökning med närmare 30 miljarder kronor. Lägger vi till den snabbt växande förtidspensioneringen, som är ett led i denna process och som också beror på en växande ohälsa, kommer de samlade kostnaderna för sjukfrånvaron och den ohälsa som finns däri att närma sig 90 miljarder. Det är få belopp som är så stora i de offentliga finanserna, och det är få belopp som är så destruktiva och så meningslösa. Det bästa och det rimliga vore åtgärder som ledde till att människor slapp stå och vänta i sjukdom, slapp stå och vänta på rehabilitering, slapp stå och vänta i utanförskap utanför arbetsmarknaden. Herr talman! Den snabbt växande sjukfrånvaron är också ett av vårt samhälles största problem, inte bara för de offentliga finanserna utan för vårt samhälle som sådant. Den ökning som vi har sett innebär att närmare 6 % av den svenska arbetskraften i själva verket är sjukskriven. Sedan 1997 har ökningen varit Det innebär att en mycket stor del av den sysselsättningsutveckling som vi har sett under högkonjunkturen i själva verket berott på växande sjukfrånvaro. I själva verket är ökningen av antalet arbetade timmar under den här perioden mycket marginell år efter år. Det vi i själva verket har sett är att fler och fler är anställda för att täcka upp för fler och fler som är sjukskrivna. Att utmåla detta som en triumf för den ekonomiska politiken och för sysselsättningspolitiken är i själva verket att hylla och bejaka det faktum att vi har en växande sjukfrånvaro och det har ingen gjort. När man så oförblommerat pekar på en sysselsättningsökning som bygger på att människor är sjuka, står i vårdkö, väntar på rehabilitering glömmer man samhällets viktiga problem, både bristen på arbete och det faktum att så många lider av ohälsa i olika former. Herr talman! Den snabbt växande sjukfrånvaron drabbar också enskilda människor hårt och bestämt och på ett eländigt sätt. Över 100 000 personer är i dag långtidssjukskrivna över ett år. För den som är sjukskriven under mycket lång tid, som kanske går och väntar på en operation, som väntar på rehabilitering eller som väntar på andra insatser som man själv inte kan förfoga över innebär det att man gradvis förs undan från arbetslivet. Det är också skälet till att regeringen själv räknar med att förtidspensioneringarna fram till 2004 ska öka med 9 miljarder kronor. Man räknar med en fortsatt urholkning inom detta område. Man räknar med att fler och fler ska tas bort från arbetsmarknaden och man räknar med att fler och fler ska fortsätta att vara sjuka utan att man genomför de åtgärder som kan göras och som borde göras. Herr talman! De problems som jag har visat på handlar i allra högsta grad om Sveriges förmåga att utveckla och bevara en konkurrenskraft där företagen har kunskap om vår förmåga att skapa tillväxt och välfärd. Men det handlar också på ett mycket konkret och tydligt sätt om enskilda människors välfärd. Likväl görs ingenting. I år ökar sjukskrivningarna så att vi i tilläggsbudgeten har fått fatta beslut om ytterligare 2 1⁄2 miljard. Men ingenting görs. Herr talman! Jag anser att tiden nu är inne för att genomföra en nationell kraftsamling för att pressa ned den växande ohälsan, för att underlätta för människor att snabbt bli friska, för att minska sjukfrånvaron, för att göra det lättare att gå till jobbet. Det är cyniskt och ansvarslöst att låta den fortsätta. Det har varit cyniskt och ansvarslöst att låta den utvecklas som den har gjort. Det blir än värre för varje år som går.

Det är ett problem för enskilda människor, som drabbas hårt och tydligt.

Herr talman! Som det lite grann för ofta blir när Jan Bergqvist tar till ordet, blir det för mycket slarv med fakta. Det är inte ärligt vare sig i debatten här eller gentemot dem som lyssnar på den. Vi skär inte ned på rehabiliteringen. Det är tvärtom så att vi omvandlar de offentliga finansernas användning så att vi kan öka med 1 miljard kronor per år ytterligare till försäkringskassorna för rehabilitering. Till skillnad från Jan Bergqvist accepterar vi inte den ökning av sjukskrivningar och ohälsa som socialdemokraterna räknar med. Vi vill genomföra en lång rad olika åtgärder som minskar dessa utgifter, men socialdemokraterna räknar med att de ska fortsätta att öka. Det är därför jag säger att ni inte gör någonting, att ni ingenting har gjort. Det är därför vi har den utveckling vi har i dag. Det är ansvarslöst, Jan

Herr talman! Jag skulle föreslå Jan Bergqvist att läsa den moderata budgetmotionen i stället för att läsa propagandablad från Sveavägen. Läs den något mer och tydligare. Där framgår mycket tydligt att vi inte sparar på rehabilitering utan tvärtom tillför mer resurser. Där framgår mycket tydligt att vi genom de åtgärder vi genomför kan pressa ned de utgifter som det innebär när fler och fler blir sjuka genom att vi ser till att motverka det växandet antalet sjukskrivningar. De åtgärder som vi har föreslagit kommer att ge resultat. Vi kommer att se till att uppnå de resultaten genom att göra mer. Men ni har haft fyra år på er av snabbt växande sjukfrånvaro. Under den tiden har ni genomfört de åtgärder som Jan Bergqvist nu refererar till och som jag menar uppenbarligen inte har hjälpt någonting alls eftersom ökningstakten i verkligheten har blivit snabbare än t.o.m. Riksförsäkringsverkets egna prognoser. Då måste man göra någonting som inte bara innebär ökade utgifter från staten till landsting utan ökade förutsättningar för enskilda människor att bli friska. Där skiljer vi oss: Vi satsar på människorna, ni satsar på de offentliga strukturerna i form av landstingen. Vi ser resultaten.

Herr talman! Tillsammans utgör finansmarknaden och valuta och penningpolitiken viktiga förutsättningar för stabiliteten i vårt samhälle men också, inte minst, för demokratins funktionssätt och verkningskrets. Herr talman! Jag har en teori om att synen på ekonomi och synen på demokrati samvarierar. Med det menar jag att den ekonomiska doktrin som råder med något slags automatik formar eliternas demokratisyn. Det omvända torde gälla när kriser och missnöje tvingar fram en folklig mobilisering. Jag bygger mina slutsatser på förhållandena under tiden före första världskriget jämfört med utvecklingen under efterkrigstiden. Före första världskriget var det den klassiska ekonomiska liberalismen som gällde. Budgetbalans och låg inflation var riktgivande för ekonomin. När det gällde demokratisynen fanns det i eliterna en stark misstro mot folkligt inflytande och mot allmän rösträtt. Efter andra världskriget fick vi det keynesianskt inspirerade Bretton Wood-avtalet. Det ledde till ekonomisk stabilitet. Genom att stänga in kapitalet i nationalstaten skapades förutsättningar för en självständig ekonomisk politik. Det blev en självklarhet att fördjupa folkstyret och att politiken var suverän att lägga sig i det som hade betydelse för fördelningen av samhällets resurser. Det var möjligt att sätta full sysselsättning som det viktigaste politiska målet. Stagflationen under 70-talet slog sönder den teoretiska basen för efterkrigspolitiken och gjorde att vi politiker tappade självförtroendet och initiativet. Ekonomerna fick problemformuleringsprivilegiet, vilket ledde till två spektakulära misstag, nämligen kreditavregleringen 1985 och valutaavregleringen Enligt min mening var valutaavregleringen det näst största beslut som riksdagen fattade under 1900 talet. Det största var naturligtvis beslutet om den allmänna rösträtten. Det är mycket möjligt att det var oundvikligt att avreglera valutamarknaden, men beslutet fattades utan debatt och utan analys, vilket jag ser som en skandal. Det var detta beslut som i sig utgjorde maktskiftet, dvs. makten flyttades från politiken till marknaden. När vi gick ur 90-talskrisen hade vi återgått till samma syn på ekonomi och demokrati som rådde före första världskriget. Det är återigen budgetbalans och stabilt penningvärde som styr ekonomin. Misstron mot folkligt inflytande är tillbaka, men nu är det politiskt omöjligt att inskränka rösträtten. I stället flyttas makt från de demokratiska församlingarna till s.k. oberoende experter som inte kan ställas till ansvar av någon. EMU är ett uttryck för denna syn på ekonomi och demokrati. EMU är konstruerat för att vara oföränderligt och förutsätter att det finns en stabiliseringspolitisk sanning, vilket det naturligtvis inte gör. EMU är ett barn av sin tid. Det farliga med EMU är att EMU institutionaliserar marknadens makt och politikens impotens. Herr talman! Vi kan inte återuppväcka Bretton Wood från de döda, men vi måste ta vårt ansvar för att skapa nya förutsättningar för demokratin och för stabiliteten. Det måste vi göra genom strukturella förändringar eftersom vi politiker inte är särskilt duktiga på att hantera kriser. För den som vill studera detta närmare rekommenderar jag Lars Jonungs Med backspegeln som kompass.

Herr talman! Jag har tänkt att tala lite grann om någonting som alla svenska medborgare och också företag starkt kopplas ihop med: de svenska skatterna. Det är kanske ingen överraskning att jag talar om det just här och nu. Faktum är att det svenska skattesystemet och det svenska skattetrycket kräver en hela tiden pågående och levande debatt. De behöver nämligen förändras. Det samlade skattetrycket är ett bra mått på balansen mellan politikens och individens makt. Ju högre skattetryck desto mindre blir utrymmet för varje person att ta ansvar för sig själv och sin familj. Det betyder också att alternativen är färre än vad de annars skulle ha varit. Ett högt skattetryck stöper därmed människor i samma form. Det gör att mångfalden minskar. Den förlorade mångfalden är min första kritiska punkt när det gäller det svenska skattesystemet. Den andra kritiken gäller bidragsberoendet. I ett samhället där ensamstående personer kanske får mer än en tredjedel av sitt ekonomiska månadsnetto från olika typer av bidrag blir den privata beslutssfären alldeles för liten. Det gäller i synnerhet om den personen samtidigt får betala mer i olika skatter än vad hon får i bidrag. Problemet handlar inte bara om pengar. Det handlar också om värdighet. Man berövar en person den värdighet som självständighet och möjlighet att försörja sig själv innebär. Den tredje kritiken gäller uppätna löneökningar och svartsektorn. En löneökning leder inte till att man får mer i plånboken i proportionerlig grad när skattetrycket är så högt som det är i Sverige. Det leder också till att svartarbetet tilltar. Senast häromdagen, jag tror det var i går, hade Riksskatteverket en genomgång av vad det hade gjort för observationer i en bransch. Men det finns flera branscher där svartsektorn är väldigt utbredd. Det är allvarligt för tilltron både till skattesystemet och till rättssystemet över huvud taget. Min fjärde punkt handlar om buffertbrist. Möjligheten att kunna spara i privat sparande är central för att man ska kunna bygga upp en buffert i den egna familjen för att klara av en oförutsedd utgift. Man ska inte vara hänvisad till att vända sig till det allmänna när de oförutsedda behoven uppstår. Den femte punkten handlar om att höga skatter ger både lägre köpkraft och högre priser. Alla skatter förs till slut över på de priser som konsumenterna har att betala även om det kanske formellt sett är någon annan som betalar in skatten i ett tidigare led. Energiskatter är ett exempel på detta. Till slut blir det kunden som får betala. Den sjätte och sista punkten handlar om tillväxtperspektivet och den internationella konkurrensen. Det höga skatteuttaget motverkar tillväxt och missgynnar Sverige i dess relation till andra länder. Sveriges konkurrenskraft reduceras. Det gäller i synnerhet när vi har en situation där många av våra jämförbara konkurrentländer reducerar sina skatter kraftigt. Vad är då de moderata värderingarna i detta, när jag väl har nämnt de sex kritiska punkterna? Jag tror att det är ganska enkelt. Det ska löna sig att arbeta, att skaffa sig en utbildning och ha erfarenhet, att spara och naturligtvis att ta risker i egna och andras företagande. Ställer man upp på de värderingarna har man samtidigt sagt att det måste innebära konsekvenser för skattesystemet. Då måste makten i större utsträckning flyttas över till enskilda och till företag. Vi har här i riksdagen nu i höst lagt fram våra skatteförslag. De har fem utgångspunkter. Det handlar om principer och moral, den sociala dimensionen, den totala skattebördan, en neutral beskattning och att främja entreprenörskap, tillväxt och välstånd. Jag ska be att få återkomma till det lite grann. Principer och moral utgår från att varje individ har en självklar rätt att förfoga över merparten av sina inkomster utan att det ska behöva ifrågasättas. Sänkta skatter flyttar makt från politiken till individen, och människors beroendeställning till politiken minskar. Den social dimensionen handlar om att höga skatter innebär otrygghet med små marginaler. Det är därför som det ur social synpunkt är viktigt att medborgarna får behålla en större andel själva. Om man ska förändra skattesystemet gäller det också att se till den totala skattebördan. Det räcker inte att plocka ut en enskild skatt och hoppas på att problemen ska lösa sig. Man måste se till helheten av olika skatter. Det är också därför vi har lagt fram förslag på många olika punkter. Neutraliteten handlar om att man inte ska styra människors beteenden genom politiska beslut. Det bör vara utgångspunkten. Det kan finnas några enskilda fall exempelvis med miljöstyrande skatter. Jag kan tänkta mig att man kan ha sådana. Men i övrigt bör det vara människorna själva som bestämmer hur de vill använda sina inkomster, och man bör inte göra beteendet beroende av skatterna. Den femte utgångspunkten handlar om entreprenörskap och tillväxt. Det gäller människors möjligheter att skapa och att förverkliga de idéer som de har. Villkoren för individen är viktiga också för företagen. Jag ska säga något om de förslag som vi har lagt fram. Det handlar om att göra en större del av människors inkomst skattefri. Det ska ske genom ökat grundavdrag, ett förvärvsavdrag och en successivt reducerad statlig inkomstskatt. Det av våra förslag som jag ändå tror kommer att ha störst verkningar för många människor och framför allt för barnfamiljer gäller det extra grundavdraget för barn. Det ger barnfamiljerna en reell möjlighet att skapa sig en valfrihet i vardagen. Därtill kommer förslagen om sänkt fastighetsskatt och successivt slopad förmögenhetsskatt. Detta gör sammantaget att med vår politik kommer enskilda människor att få en betydligt större valfrihet och en betydligt större förmåga att besluta över sin egen vardag än vad de har i dag.

Herr talman! Under några dagar i början av augusti i höstas gjorde jag en cykelresa från min hemstad Helsingborg till riksdagen och Stockholm. Avsikten var varken turism eller motion utan en demonstration mot fastighetsskatten, eller den galna bo-skatten, som jag då kallade det för. I dag kommer jag i debatten att använda några små intryck från cykelresan som exempel. Det är synpunkter från människor som har framfört sina egna upplevelser av den rådande fastighetsbeskattningen. Det har de gjort på torgmöten och under små kaffepauser som jag unnade mig. Regeringen har höjt bostädernas taxeringsvärde genom generella påslag. Många människor har reagerat oerhört negativt på den generella höjningen. Den är definitivt på tok för hög. Människor har drabbats hårt. De har upplevt att det är en generalisering av en investering som de har gjort för sitt boende. Detta har drabbat tillväxtregionerna hårdast. Vi ska inte glömma bort att det är där som inte minst barnfamiljerna har bosatt sig. På det sättet har alltså barnfamiljerna drabbats hårdare av det här generella påslaget än andra kanske har gjort. Från kristdemokratisk synpunkt tycker jag att det är skrämmande om man skattas bort från tid tillsammans med sina barn. Det får till följd att man kanske prioriterar att arbeta mer i stället, och får ännu mindre tid för barnen. Det är tid som vi kristdemokrater tycker att våra barn ska få, och inte leksaker, som någon rapport gav vid handen här i början av hösten. Vår finansminister har alltså gjort ett påtagligt fel när han för fram en generell höjning av taxeringsvärdena. Han t.o.m. erkänner det när han innan lagen har trätt i kraft sänker procentsatsen från 1,2 till 1,0 %. Dessutom inför han en begränsningsregel. Jag kan inte kritisera detta på annat sätt än att bara konstatera att regeringen på det här viset erkänner att det måste vara fel med en fastighetsbeskattning av det här generella slaget. Dessutom har vi en förmögenhetsskatt som slår oerhört snett nu på grund av den höjda fastighetsskatten. Det är förvånande att man även på detta område så sent har vaknat upp men samtidigt inte kan göra oss skattebetalare till viljes genom att låta förmögenhetsskatten inträda redan nästa år. Man döljer i stället beskattningen genom ett års senareläggning. Det måste bli slut på den galna bo-skatten! Vi måste få uppleva ett förtroende från skattedelen i vårt samhälle, där vi människor har förtroendet att kunna göra investeringar och besparingar utan att vi sedermera drabbas på ett felaktigt sätt. Kristdemokraterna anser att den statliga fastighetsskatten på sikt måste tas bort. Vi måste också plana ut och ta bort den förmögenhetsbeskattning som föregående talare, Carl Fredrik Graf, nämnde. Där, liksom på flera områden, har vi gemensam uppfattning med Moderaterna. Vi önskar att förmögenhetsskatten ska försvinna på sikt. Dessutom tycker vi kristdemokrater att det vore rättfärdigt med en frysning av taxeringsvärdena på Jag vill även kort men allvarligt lyfta fram någonting som inträffar och slår väldigt hårt vid arvsskiftestillfällen. På grund av den höjda beskattningen av våra fastigheter slår ett arvsskifte oerhört negativt för dem som är drabbade, dvs. förmånstagarna. Många människor som ärver en fastighet kanske inte har några kontanter. Det får till följd att man måste avstå från ett arvsmottagande eller att man helt enkelt måste ta lån för att kunna behålla det hus som kanske har funnits i familjen. Det är märkligt att vi inte kan tänka nytt på de här områdena. Vi har accepterat en upphöjning av fribelopp på förmögenhetsskatten, men just när det gäller arvsbeskattningen så ska den envist ligga kvar på samma beloppsnivå som den har varit på tidigare. På detta område måste vi tillsammans i riksdagen få en förändring - det kommer vi kristdemokrater att arbeta för. Herr talman! Jag skulle vilja ta några exempel från människor som jag mötte under min cykeltur. Låt mig nämna Jan-Erik och Mildred som nere i Skåne köper en fastighet för 300 000 kr. De har ett taxeringsvärde på fastigheten på 500 000! Jag frågar mig var regeringen hittar ett argument för att man ska behålla ett taxeringsvärde på 75 % av köpeskillingen när det realt sett för den här familjen är 166 %. Ett annat exempel kommer från Båstad. Där kom det en man som trotsat både regn och blåst och åkt in till Båstad från Torekov. Han sade: Nu säljer jag mitt hus på grund av att jag inte klarar av fastighetsbeskattningen här nere i Torekov. Jag har ett annat exempel från Motala och Vadstena. Där fick jag samma hälsning. En man sade: Jag klarar inte av arvsbeskattningen. Min hustru dog för ett tag sedan, och jag måste sälja vår gemensamma fastighet på grund av att fastighetsbeskattningen och förmögenhetsbeskattningen är alltför tung och hög för mitt vidkommande. Dessa upplevelser bara förstärktes när jag närmade mig Södertälje och Stockholm, där folk med emfas uttryckte sin fasa över det höga skatteläge som vi har på våra fastigheter. Jag vädjar om att vi ska få en förändring till stånd på de här områdena. Det skulle vara intressant att höra vad regeringen har för avsikt att göra konkret för att fortsätta en sänkning av fastighetsbeskattningen så snart det bara är möjligt. Jag vill fråga om det anses vara en rimlig nivå på beskattningen eller om man kan tänka sig en förändring. Drabbar beskattningen rätt målgrupp eller inte? Det skulle vara intressant att få svar på det.

Herr talman! Detta var i sanning en fascinerande cykelreseberättelse. Herr talman! De sociala och regionala klyftorna har under senare år ökat kraftfullt. Undersökning efter undersökning, rapport efter rapport och redovisning efter redovisning visar entydigt detta. Ensamstående med eller utan barn, barnfamiljer, pensionärer med låga pensioner och anställda med låga inkomster är exempel på grupper vars redan tidigare smala marginaler blivit än smalare medan grupper som redan tidigare har haft hyggliga marginaler dragit ifrån ytterligare. De sociala klyftorna har vidgats. Vi får också kontinuerliga belägg för att även de regionala klyftorna har ökat när vi studerar befolkningsstatistiken. Den säger oss att de flesta kommuner har en negativ befolkningsutveckling med åtföljande bekymmer för att upprätthålla såväl kommersiell som offentlig service. Svårigheterna späs på genom att infrastrukturen i form av vägar, järnvägar och telekommunikation försämrats därför att de har tilldelats otillräckliga resurser. Regeringspartiet och samarbetspartierna bär gemensamt ansvaret för den negativa utvecklingen. Centerpartiet anser att skattesystemet är ett viktigt instrument för att motverka den sociala och regionala klyvningen. När vi har utformat vårt inkomstskatteförslag har vi haft två grundprinciper. Den ena är att systemet ska stimulera till att gå från bidragsberoende till arbetsinkomst, dvs. att det ska löna sig att arbeta. Den andra är att skattesänkningarna ska ha sin tyngdpunkt riktad till låga och normala inkomster, dvs. vi sänker skatten mest för dem som bäst behöver det och inte för dem som skriker högst. Vårt inkomstskatteförslag angriper det faktum som består i att marginaleffekterna, dvs. den sammanlagda effekten av höjda skatter och sänkta bidrag vid en inkomstökning, är störst just i låga och normala inkomstlägen. Denna marginaleffekt innebär ofta att av en inkomstökning med låt oss säga 100 kr återstår endast 20-30 kr efter den ökade skatten och det minskade bidraget. Herr talman! Jag tänker inte här och nu redovisa den tekniska konstruktionen i vårt inkomstskatteförslag. Det har gjorts tidigare, och det kommer att göras i andra sammanhang. Däremot tänker jag redovisa huvuddragen i den fördelningsanalys, individuellt och regionalt, som vi låtit riksdagens utredningstjänst utföra.

Utredningstjänsten har också analyserat de regionala effekterna av vårt inkomstskatteförslag. Vi kunde redan före den här analysen på teoretiska grunder sluta oss till att effekterna skulle ha en hygglig regional fördelningseffekt. Det beror helt enkelt på att medelinkomsterna i regionalt utsatta områden är lägre än genomsnittet i riket. Det beror dessutom på att kommunernas skatteintäkter ökar med vårt förslag. Den kommunala skattebasen ökar, och den ökar mest just i de kommuner som ligger i regionalt utsatta områden. Utredningstjänstens analys ger oss rätt i vår bedömning, t.o.m. starkare än vi trodde och förutsatte. Det visar sig att det samlade regionala utfallet av effekterna på kommunsektorn och hushållssektorn, om vi slår ut det per individ, innebär att regionalt utsatta områden i t.ex. Blekinge, Bergslagen, Mellansveriges och norra Sveriges inland får 600-1 000 kr större effekt än genomsnittet i riket. Det innebär alltså att alla individer får lägre inkomstskatt med vårt förslag, men att sänkningarna blir avsevärt större i låga och normala inkomstlägen och att det därigenom också blir genomsnittligt större sänkningar i regionalt utsatta områden. Vårt inkomstskatteförslag är således ett glimrande exempel på hur man med medvetna förändringar i våra stora generella system verksamt och effektivt kan bidra till att minska de stora sociala och regionala klyftor som uppstått under senare år. Ett annat sätt att rida spärr mot sociala och regionala klyftor är att slå vakt om grundprinciperna i det kommunala skatteutjämningssystemet. Det gör vi också, men det får vi utveckla mer en annan gång. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att vi ännu inte hunnit låta utredningstjänsten analysera effekten av vårt inkomstskatteförslag i förhållande till Moderaternas. Vi kommer att göra det. Under våren gjorde vi emellertid egna beräkningar och jämförelser av då liggande inkomstskatteförslag från regeringen, från oss och från Moderaterna. Beräkningarna utvisade stora likheter i utfall mellan regeringens och Moderaternas förslag i inkomstlägen upp till 20 000 kr per månad med avseende på fördelningsprofil. Men vårt förslag uppvisade en klart bättre fördelningsprofil i förhållande till dessa båda. Vi menar allvar med att minska de sociala och regionala klyftorna. Det gör man inte genom riktade sänkningar till fackförbundsintressegrupper eller genom att slopa statsskatten för höginkomsttagare. Det gör man just genom skattesänkningar till dem som bäst behöver det, inte till dem som skriker högst.
Herr talman! Rolf Kenneryd talar om ett glimrande skatteförslag. Han tänker låta utredningstjänsten räkna också på det moderata förslaget. Då vill jag göra ett medskick. Låt utredningstjänsten också räkna på vad det extra grundavdraget för barn på 15 000 kr innebär! Det är nämligen där vi har lagt vår prioritering. Det är hos barnfamiljerna som det största behovet av skattesänkningar finns. Ett sådant extra grundavdrag ger oerhört verkningsfulla effekter för barnfamiljerna. Jag rekommenderar Rolf Kenneryd att också göra den jämförelsen. Den kommer att bli mycket intressant.
Herr talman! Vi kommer självfallet att innefatta alla de ingredienser som ingår i respektive partis inkomstskatteförslag. Under Carl Fredrik Grafs anförande noterade jag att han gjorde vissa ansatser att försöka tala som en centerpartist. Jag åsyftar då bl.a. talet om att komma bort från bidragsberoendet. Jag hoppas att det har framgått av mitt inlägg att han inte lyckades riktigt väl i sin ambition att låta som en centerpartist. Jag skulle vilja passa på tillfället att fråga varför inte Carl Fredrik Graf berörde ert, i alla fall tidigare, förslag om slopad statsskatt och förklarade hur det går ihop med ambitionen att komma ifrån bidragsberoendet.
Herr talman! I går hade Bo Lundgren anledning att hälsa Lena Ek välkommen i den moderata familjen, och i vems familj Rolf Kenneryd kan eller vill ingå får väl lyssnarna avgöra. Men Rolf Kenneryd är alltid välkommen i den moderata familjen genom att tala om minskat bidragsberoende. När det sedan gäller den statliga inkomstskatten har vi lagt förslag om att slopa värnskatten redan nästa år. Det är ett mycket viktigt förslag för de människor som funderar på att skaffa sig en längre utbildning eller som har en erfarenhet ute i arbetslivet som man kanske räknar med också ska ge effekt i form av hög lön. Om man håller på att skaffa sig en utbildning drar man på sig studielån för att kunna finansiera sina studier. Då är det också rimligt att man får möjlighet att betala tillbaka dem senare. Inte minst i det avseendet är en reduktion av den statliga inkomstskatten ett mycket viktigt inslag för att minska bidragsberoendet för de människor som har ambitioner att skaffa sig en längre utbildning.
Herr talman! Det nu gjorda tillägget ger mig anledning att förvänta mig att den här analysen som vi ska låta genomföra kommer att utvisa att de fördelningspolitiska effekterna mellan våra respektive partiers inkomstskatteförslag är ganska annorlunda. Det finns emellertid en sak som vi förefaller vara överens om, och det gläder mig. Det är att vi både företräder uppfattningen att vi måste sänka skatten för människor med låga och normala inkomster. Jag förutsätter att det är den första åtgärden för en kommande regering efter valet. Det brukar vara vanligt att man i första hand genomför det man är överens om och inte det man inte är överens om.

Herr talman! För någon vecka sedan träffade jag en vän som jag ställde en fråga till. Jag sade: Vad tycker du att jag ska tala om i den allmänpolitiska debatten? Det gick några dagar. Så fick jag ett e-brev med ett citat från en för Riksdagsbiblioteket och mig okänd författare, Carl Lambek. Citatet lyder så här: "Livet är en gåva, ett pund, som ska förvaltas. Vi är ansvariga för dess användande. Vårt liv får inte förvissna som ett träd i öknen. Själens planta måste vårdas, så att den kan blomma medan tid är och i rätt tid sätta frukt". Det låter nästan bibliskt. Sedan fortsätter min vän i e-brevet till mig: "Vi föds ju nakna och försvinner härifrån nakna, men däremellan är det viktigt att vi gemensamt bidrar med medel så att alla kan ges möjlighet att växa och utvecklas. Var och en efter sina egna egenskaper och förutsättningar. Detta är viktigt för hur det än går på livets resa, dyker det ibland upp hinder. Då är det viktigt att alla kan ta emot den hjälp och trygghet man behöver utan att känna förnedringens vindar vina kring hörnet. Man ska med stolthet veta att det finns trygghet därför att vi alla är en del i det hela". Jag gör min väns ord till mina. Bättre kan det knappast sägas - det som jag alltid brukar tala om när vi i denna kammare diskuterar skatter: Vi ska var och en bidra efter förmåga och få efter behov. Ingen kunde bättre än Tage Erlander beskriva varför det var så viktigt med det han kallade "det starka samhället". Från tid till annan hamnar vi i situationer som vi inte klarar själva, inte ens tillsammans med våra närmaste. Därför säger jag till mig själv varje dag: Ekonomisk politik och skatter är inget självändamål. Det är bara ett medel för att vi ska kunna åstadkomma det vi vill göra tillsammans. Därför är alla löften, alla förslag och alla ambitioner som inte är finansierade som en skrift i vatten. Först ska pengar in, och sedan kan vi diskutera hur de ska betalas ut och till vad och vem, för att citera den store rikshushållaren Gunnar Sträng. Detta är så grundläggande att det inte borde behöva sägas, men spåren förskräcker. Det är därför jag ständigt slår fast detta. Välfärden måste, om den ska bestå och om man ska kunna lita på den, finansieras, och finansieras säkert och fullt ut. Det är bl.a. därför jag är så rädd för det som för många är räddningen när de ska få ihop plus och minus i sina budgetförslag. Eller som statsministern sade i går under partiledardebatten, och nu tar jag det ur minnet: Vällustingens uttåg ur politiken heter dynamiska effekter. Herr talman! När jag var tolv tretton år och hälsade på mina kusiner, vars far var lantarbetare på en herrgård utanför Vänersborg, såg jag min farbror ta av sig mössan och buga - bokstavligen buga, inte bocka - för patrons stora svarta bil. Då var klassklyftorna lätta att se. När jag som tioåring började i realskolan och klassföreståndaren skulle samla in terminsavgiften som var 75 kr sade hon när hon kom till mitt namn - inte för att hon var elak utan för att det var så på den tiden: Eftersom dina föräldrar är så fattiga är du befriad från terminsavgift. Då var klassklyftorna lätta att se. Som ung pojk - kanske tio elva år - fick jag de mörka höst och vinterkvällarna cykla för att möta min mamma när hon kom från sitt kvällsjobb som underbetald och kuschad städerska på kanslihuset på regementet. Då var klassklyftorna lätta att se. Men, herr talman, klassklyftorna finns där fortfarande. De är kanske inte så lätta att se. De är inte så uppenbara som när jag var barn. Men de finns där. De skär kanske på ett annat sätt, men de finns där. Det är därför vi två år i följd har höjt barnbidraget till alla landets barn med 100 kr per månad. Det kostar ungefär 2 1⁄2 miljarder. Det är mycket pengar. Det är därför vi nu sänker skatten för landets alla pensionärer som betalar skatt. Det är därför vi gör innovationen med "negativ skatt" för de pensionärer som inte betalar skatt. Men detta kostar pengar, närmare 2 miljarder. Det är därför vi fortsätter att kompensera för en del av egenavgifterna. Det är därför vi inför skattereduktion för del av fackföreningsavgift.

Herr talman! Även om vi föds nakna, som Arne Kjörnsberg inledde med att säga, bär vi alla kläder senare i livet. Det innebär många växande tvätthögar. Framför allt många kvinnor brottas med tiden, med att kunna räcka till. Vi vill vara duktiga på arbetet, ge barn och familj tid, sköta hemmet och inte minst ha tid över för oss själva och kanske rentav också för vänner. Vi vet att framför allt kvinnor är dubbelarbetande i jobb och hem. Följden av otillräcklighet är ofta stress, sjukskrivning och kanske rentav utbrändhet.
Herr talman! Det vill jag inte därför att jag vet att då uppstår en ny klassklyfta. Om vi inte ska subventionera in absurdum kommer många av de väljare som jag företräder inte att kunna utnyttja det, utan det blir de som har det relativt bra ekonomiskt. Jag tycker självfallet inte att det är något fel med att städa, dammsuga och putsa fönster. Men någon annan ska inte betala för att jag ska kunna leja någon för de tjänsterna.
Herr talman! Jag skulle kunna ha full förståelse för den inställning som Arne Kjörnsberg här redovisar. Men vi vet ju att i dag är det de som har lite pengar i plånboken som kan köpa sig den möjligheten, och då på en svart marknad. Vad jag menar med det förslag vi moderater har tillsammans med andra borgerliga partier är en subvention på s.k. typiskt kvinnogöra - precis det som man i dag har för s.k. karlgöra - för att underlätta för fler kvinnor. Vi vet också att det har funnits ett projekt i Kungsbacka som har visat att framför allt familjer med små barn upp till sju år, oavsett inkomst, är de som främst skulle behöva det här. pigdebatten dess rätta innebörd: en chans för klassen kvinnor i allmänhet att klara av att dela upp sin tid.
Herr talman! Det är ett klassiskt moderat sätt att uttrycka sig: klassen kvinnor. Det är stor skillnad på kvinnor och kvinnor, Catharina Elmsäter-Svärd. Det är skillnad mellan kvinnor hemma i Borås, lågbetalda vårdbiträden, undersköterskor och de sömmerskor som kanske finns kvar, och de kvinnor som jag förstår att Catharina Elmsäter-Svärd talar om. Min deklaration från min första replik kvarstår.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Arne Kjörnsberg med anledning av påståendet att vi ska skatta efter förmåga. Det låter ju väldigt bra. Men vad säger Arne Kjörnsberg och önskar att jag ska förmedla till mannen i Motala, Torekov m.fl. platser, inte minst här i Stockholm, som tvingas sälja sin bostad just därför att skatterna har blivit för höga? Boendet är alldeles för högt beskattat. Vad är förmågan för dem att betala skatt? Vad svarar Arne Kjörnsberg på detta?
Herr talman! Känner möjligen Kenneth Lantz till att vi i två omgångar har sänkt procentuttaget? Känner Kenneth Lantz möjligen till den s.k. begränsningsregeln? Känner Kenneth Lantz möjligen till att vi har höjt de s.k. fribeloppen i förmögenhetsskatten? Lantz om det för mannen i Motala?
Herr talman! Under cykelturen fick jag beskedet att nu sänks det från 1,2 till 1,0, och frågan: Tänker du avbryta din cykeldemonstration nu? Efter noggrant övervägande och med hjälp av handläggaren på kristdemokratiska kansliet blev svaret absolut nej. Den avbryts inte, för den ska fortsätta. Det går åt ungefär 300 mil för att ta bort fastighetsskatten. Det är det vi vill fortsätta med. Visst har vi talat om att regeringen gör något i frågan, men man gör inte tillräckligt. Regeringen har också bevisat att man inte själv är helt nöjd med detta. Vad ska mannen göra med sin arvsbeskattade bostad i Motala, när han inte ens klarar av att betala arvskatten? Ska han tvingas ta lån? Ska han avstå från att ta emot sin fastighet? Vad är svaret?
Herr talman! Vad är det för principiell skillnad mellan inställningen till fastighetsskatt i dag, 2001, och på den tiden då Kenneth Lantz partivänner satt i regeringsställning? Vi kan diskutera nivåer. Vi har sänkt dem. Ni höjer dem. Vi kan diskutera principer för hur beräkningen ska göras. Men vad är den principiella skillnaden för att man inte ska ha fastighetsskatt 2001, men definitivt skulle ha det när Kenneth Lantz partivänner satt i regeringsställning? Jag har tidigare citerat ur vårpropositionen 1992. Då satt definitivt Kenneth Lantz partivänner i regeringsställning.
Herr talman! Jag har en fråga till Arne Kjörnsberg om det inte var en felsägning när Arne Kjörnsberg sade att välfärden finansieras av skatter. Finansieras inte välfärden i själva verket av alla de företagare som anställer människor och utvecklar företag och får i gång en produktion? Finansieras inte välfärden av alla de anställda som arbetar i stället för att vara arbetslösa? Är det inte därifrån vi får vår välfärd? Inte är det väl av skattepengarna?
Herr talman! Jag ska noga läsa protokollet. Har jag sagt som Catharina Hagen påstår, gled jag för mycket. Vad jag menade var att om vi ska kunna ha gemensamma åtaganden, som barnbidrag, sjukvård, skola, vägar, polis och försvar, behöver vi ta in skatter. Vi socialdemokrater tycker att vi då får ta in de skatter som behövs för att betala det som vi gemensamt - ofta i stor enighet faktiskt - har fattat beslut om. Det är det som är min poäng. Man kan inte lita till dynamiska effekter. De blir bara en skrift i vatten.
Herr talman! Jag måste ändå ställa en fråga till Arne Kjörnsberg. Även om det skulle vara så att jag missuppfattade det första uttalandet, tyder det ändå på att Arne Kjörnsberg tror på att ett högt skattetryck är förutsättningen för en bra välfärd. Då måste jag fråga Arne Kjörnsberg: Hur kan det komma sig att klyftorna i samhället har ökat så mycket trots att vi har så höga skatter? Är det inte snarare tvärtom så att det är på grund av det höga skattetrycket som klyftorna fortsätter att öka? Man kan också se det på ett annat sätt: Är det inte just på grund av det höga skattetrycket som vi i Sverige har halkat ned i välfärdsligan, långt långt under exempelvis Danmark, de senaste åren? Är det inte i själva verket skattetrycket som är boven i dramat,
Herr talman! Där hade Catharina Hagen lite otur. Det råkar nämligen vara så att Danmark har, nästan på tiondelen, samma skatteuttag - eller skattetryck, som Catharina Hagen föredrar att kalla det - som Det beviset håller alltså inte. Vi socialdemokrater ska inte ta åt oss äran för det, men sedan vi kom tillbaka i regeringsställning har skattetrycket minskat med ett stort antal procentenheter därför att vi har lyckats ändra på utgiftstrycket och därför att fler människor har fått jobb. Uttaget av skatter har inget egenvärde. Det försöker jag säga varje gång jag står i denna talarstol. Det är till för att betala de utgifter som vi ofta i stor enighet fattar beslut om. Sedan tycker jag att det ska bidra till utjämning, och så ska det, som Carl Fredrik Graf faktiskt tyckte, kunna vara styrande i miljöpolitiken. Dessutom, herr talman, tycker jag att det är bra om vi kan använda det som ett konjunkturpolitiskt medel. Det är precis det vi gör nu.
Herr talman! Det är lätt att instämma i den devis som Arne Kjörnsberg anslöt sig till, nämligen: bidra efter förmåga, få efter behov. Vi hyllar också den devisen. Men vi skiljer oss uppenbarligen i ambitionen att leva upp till devisen. Tycker Arne Kjörnsberg att det är rimligt att en deltidsarbetande välfärdsproducent i t.ex. sjukvård eller äldreomsorg som vill gå upp i tjänstgöring får en ersättning som innebär att hon eller han får behålla

Herr talman! Då skulle jag vilja rekommendera Arne Kjörnsberg att ytterligt nogsamt studera det inkomstskatteförslag som jag avstod från att tekniskt beskriva i mitt anförande. Det är ett enkelt robust tillväxtbefrämjande system, eller om vi så vill, välfärdsskapande system med den definition som Arne Kjörnsberg och Catharina Hagen alldeles nyligen föreföll tämligen överens om.
Herr talman! När Erik Åsbrink var finansminister hade vi i vårt parti, precis som nu, en skattepolitisk grupp. På den tiden var Erik Åsbrink ordförande, nu är det Bosse Ringholm. Jag ingår som den andre representanten från vårt parti. Vi har också representanter från våra sidoorganisationer med i den här skattepolitiska gruppen. Vi kände och visste det i det närmaste reflexmässigt, men när vi började räkna på det upptäckte vi i kalla siffror precis det som Rolf Kenneryd talar om. Det var därför vi började med att kompensera för egenavgifterna. Det var därför vi fattade beslut om att införa maxtaxa. Det är nämligen för de allra flesta barnfamiljer barnomsorgsavgiften som gör att man får för höga marginaleffekter. Jag är glad för att numera inte bara Rolf Kenneryd och jag utan många fler talar om marginaleffekter. Man talar inte längre om marginalskatter.
Herr talman! Om jag har antecknat rätt sade Arne Kjörnsberg under en del av sitt anförande: Trygghet är att veta att man klarar av de gemensamma utgifterna. Det speglar väldigt väl skillnaden i våra sätt att se på individer och medborgare. Ur mitt perspektiv skulle jag hellre vilja uttrycka det så att trygghet för en människa eller en familj är att veta att man kan påverka sin egen vardag och att man själv råder också över oförutsedda situationer i betydligt större utsträckning än vad fallet är i dag. Däremot kan naturligtvis människor hamna i situationer av allvarlig typ genom sjukdom, olyckor och annat. I sådana sammanhang måste det offentliga självfallet stå starkt, men det ska inte generellt och helt och hållet ta över trygghetskänslan. Jag är glad över att Arne Kjörnsberg talar mycket om klyftorna, men utifrån mitt perspektiv handlar det om att ge enskilda människor redskap och möjligheter att ta sig ut ur en situation som kanske kan leda till vidgade klyftor. Det är därför som vi har prioriterat skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare i så stor utsträckning som vi har gjort i det här förslaget. Är Arne Kjörnsberg beredd att ställa sig bakom detta synsätt?
Herr talman! Just innan jag sade det som Carl Fredrik Graf återgav - trygghet är att veta att vi kan betala för våra gemensamma utgifter - sade jag: Sverige blir bättre när rättvisan ökar. Sverige blir bättre när jämställdheten ökar. Sverige blir bättre när tryggheten ökar. Tryggheten innefattar för mig två sfärer: dels den personliga sfären tillsammans med mina närmaste, dels den gemensamma sfären. Som min vän som jag citerade i inledningsanförandet sade: När hinder dyker upp på livets resa, då ska man veta att utan att förnedringens vindar blåser runt hörnet finns det gemensamma där för att ställa upp för oss alla. Jag tror egentligen inte att Carl Fredrik Graf och jag skiljer oss särskilt mycket åt i den ambitionen. Men tyvärr tror jag att vi har olika åsikter om hur man ska genomföra det och om ifall det är möjligt att genomföra.
Herr talman! Ambitionerna må vara desamma, och det kan vara gott nog, men för mig handlar rättvisa om att alla människor ska ha möjligheter att i olika skeden av livet påverka sin egen vardag utan att vara beroende av politiska beslut. Det är både en rättviseoch en trygghetsfråga. Det är också av det skälet som vi har lagt fram våra förslag i skattepolitiken. Vi tror att de förbättrar utanförstående människors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och deras förutsättningar att förverkliga sina drömmar, kanske att starta ett eget företag. De ökar också människors möjligheter att få den utbildning som de har tänkt sig, eftersom de gör att det helt enkelt blir möjligt att genomföra det. Kalkylen går ihop. Den tull på utbildning som de höga skatterna innebär kommer att försvinna.
Herr talman! Jag ska bara gå in på ett av de frågekomplex som Carl Fredrik Graf tar upp, nämligen möjligheterna till utbildning. Carl Fredrik Graf! Vi tillsammans i vårt land och i denna riksdag fattar beslut om mångmiljardbelopp till utbildning i ett mycket brett perspektiv. Jag tycker för min del att maxtaxa är ett sådant inslag i det som vår förre partiledare Ingvar Carlsson brukar kalla det livslånga lärandet. Utbildningen är kostnadsfri. Man kan få studielån, och vi ökar bidragsdelen. Men, Carl Fredrik Graf, för att man ska klara detta för i alla fall de allra flesta - det finns naturligtvis undantag - behövs det gemensamma. För det gemensamma bästa ska vi se till att vi har de medel som behövs för att betala dessa våra gemensamma utgifter.

Herr talman! Som jag tidigare sade i min replik till Arne Kjörnsberg skapas vårt välstånd inte av skatter utan av människor. Det innebär att det är människorna själva som genom sitt arbete, sin strävan och sina insatser för utveckling ger oss resurser till forskning och utbildning, till vård och omsorg, till poliser och försvar och till privat konsumtion. Det är alltså inte skatterna som ger välfärden, vilket man ibland skulle kunna tro när man lyssnar till regeringspartierna. Över huvud taget tycks regeringen blockerad när det gäller möjligheterna att genomföra skattesänkningar som ökar tillväxten. Det är synd, för Sverige har genom sitt duktiga folk en potential som är mycket större än den som regeringen lyckas locka fram. Vi missar massor av möjligheter, och vi skulle kunna locka fram resurser bl.a. genom ett bättre skattesystem. Naturligtvis är skatterna inte allt. Vi behöver bra bostäder, bra infrastruktur osv., men jag väljer här på grund av den korta tid som jag har till förfogande att bara tala om skatterna. Sanningen är ju den att vår långsiktigt otillräckliga tillväxt, som jag tidigare sade, har fört oss nedåt på standardstegen, från 4:e till 15:e plats när det gäller BNP per capita. Vi talade tidigare om Danmark, som visserligen har ett högt skattetryck men som har en annan skattestruktur och dessutom helt andra system på arbetsmarknaden. Det är självklart inte enbart skatterna som har betydelse för ett lands förmåga att växa. Jag vill också tillägga att vi ju under lång tid har haft en sjunkande krona, vilket egentligen fungerar som ett dopningsmedel för tillväxt. Det är ytterligt alarmerande att vi trots devalveringen av kronan inte har lyckats få högre tillväxt. Många försöker förklara den låga kronkursen med att svenskar har köpt utländska aktier, men det argumentet håller inte, för utlänningar har köpt svenska aktier och gjort investeringar i Sverige i mycket större utsträckning. Detta motverkar utströmningen av kapital så att nettot av dessa transaktioner snarare har stärkt kronan. Men vi kommer nu i ett läge som börjar bli alltmer alarmerande, för vi har i dagarna sett hur pengarna rinner ut ur landet till följd av att bytesbalansen och investeringar över gränserna har försvagats kraftigt. Hitintills har svenska aktörer köpt utländska aktier för 182 miljarder svenska kronor. Till detta kommer att utländska aktörer har nettosålt för 23 miljarder. Detta pressar ytterligare ned kronan. Allt detta visar att det öppna samhället och den starka internationaliseringen gör att vi måste se oss omkring och beakta vad andra länder gör bl.a. på skatteområdet. Eftersom våra allra mest rörliga skattebaser i dag är sparande, företagande och utbildad arbetskraft, är det extra viktigt att se på hur andra länder beskattar dessa områden. Man kan till att börja med konstatera att skatten på sparande, dvs. förmögenhetsskatten, är avskaffad i de flesta andra länder än Sverige. Vi har kvar förmögenhetsskatt för vissa typer av sparande och för vissa typer av människor, och det är väldigt skadligt. Också andra ägarskatter, som t.ex. skatt på reavinster, är extremt höga i Sverige. Inom OECD och inom EU ligger reavinstskatten genomsnittligt under 10 % medan vi tar ut 30 % på alla reavinster. Följderna av den här situationen har blivit att resursstarka människor och företag kan föra ut förmögenheter till utlandet och få dem att där föröka sig obeskattat. Andra svenskar, som inte har dessa möjligheter, får sina kapitalinkomster högt beskattade i Sverige. Denna skattepolitik bidrar till kapitalflykt och en svagare krona. Orättvisan är särskilt tydlig när det gäller ägandet av företag. Stora företag har lätt att agera via stiftelser eller från utlandet, men en liten företagare betalar dubbelt så hög skatt i Sverige som i snitt inom EU. Då är det inte konstigt att antalet företagare har minskat sedan 1994. I dagarna såg vi rapporter i tidningarna om att nyföretagandet rasar för närvarande. Det är alltså inte konstigt att företagsägandet är ovanligt koncentrerat på få händer i Sverige, och en sådan utveckling bromsar tillväxten. Vårt skattesystem stimulerar alltså till utländska uppköp av svenska företag, och det innebär att alltmer av vinsterna i det svenska näringslivet kommer att gå till utlandet. Utländska ägare tar hem sina vinster, och samtidigt avstår alltfler svenskar från att bli företagare, eller också äger de sina företag från utlandet. Fru talman! Den stora faran med kapitalflykten ligger i det faktum att Sverige går miste om kapital som skulle ha kunnat investeras här i olika verksamheter. Dessa verksamheter skulle i sin tur kunna generera jobb, bolagsvinster och konsumtion som i sin tur beskattas i Sverige, och det skulle dessutom bidra till en högre tillväxt. Jag menar att det dessutom inte är förlusten av själva skattepengarna som är den största faran, utan det är den fysiskt osynliga flykten av kunskap och företagande. Kapitalägare flyttar av skatteskäl ut själva rent fysiskt också, och då går vi miste om deras kunnande, deras nätverk och deras driftighet. Den potentiella tillväxten och välfärden blir på så sätt mycket mindre, och det är det som är den stora anledningen till bekymmer i Sverige i dag. Därför, fru talman, behövs det ett skattesystem som uppmuntrar till utbildning, som uppmuntrar till företagande och som uppmuntrar människor till att utveckla sina företag. Småföretag måste kunna konkurrera på lika villkor som storföretagen och utländska ägare. Det skulle bidra till att hejda kapitalflykten. Kronan skulle kunna ha en chans att repa sig, och Sverige skulle ha en chans att bli ett rikare land. Sammanfattningsvis skulle jag vilja uppmana de partier som stöder regeringen: Är det inte dags nu för en ny affärsidé, nämligen att i stället för att maximera skatteintäkterna försöka maximera tillväxten?

Fru talman! Jag vill bara till Ulla Wester säga att jag vänder mig mycket starkt emot att hon gör sig till tolk för gruppen kvinnor i Sverige, för alla kvinnor verkar det som, som om alla vi skulle vara överens om att skattefinansierad s.k. välfärd skulle vara den bästa lösningen på våra liv. Det är ju fullständigt felaktigt! Jag håller däremot med Ulla Wester om en sak: Kvinnor kan räkna. Men alla räknar inte på samma sätt. Jag måste säga att jag är mycket kritisk till den socialdemokratiska uppfattningen om att välfärden är generell och gäller alla.

Fru talman! Den moderata politiken utgår från människor och inte från system. Vi beaktar kvinnor och män på samma sätt. När Ulla Wester säger att hon talar för kvinnor som grupp så är det just det som är felet, därför att kvinnor är ett antal individer, både moderater, socialdemokrater och kvinnor från andra partier. Det är fullständigt barockt att tala om kvinnor som en grupp där alla är lika.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Per Erik Granström. Han säger att det finns ett samband mellan inkomster och verksamheter när det gäller det som finansieras av skatter. Per Erik Granström talar hela tiden om att man måste få in mer skattemedel. Men han säger ingenting om hur man ska kunna öka inkomsterna på den andra sidan ekvationen, nämligen hur man ska kunna öka tillväxten. Vore inte det en bra idé, Per Erik granström, att också koncentrera sig på hur man ska kunna öka tillväxten och på det viset få in mer skatteintäkter även i en socialdemokratisk värld? Jag skulle i och för sig vilja minska skattetrycket, men jag tycker att det vore intressant att höra om ni inte funderar ibland över att ändra skattetrycket på ett sådant sätt att tillväxten ökar. Det är ju inte bara kontrollen som är det viktiga. Man kan faktiskt öka den andra sidan också. Det kan kanske t.o.m. vara så att skatterna är så höga att de motverkar syftet i längden.

Fru talman! Jag vill då än en gång påpeka att tillväxten och välfärden inte skapas av skatteintäkter. Både tillväxt och välfärd skapas av människor som arbetar i stället för att vara arbetslösa och av företagare som kan utveckla sina företag. Det är ju därifrån som välfärden kommer, inte från skatteintäkterna.

Fru talman! Per Erik Granström talar en hel del om svartjobb i samhället, och det är bra att han gör det. Det har vi anledning att göra från olika håll. Jag är mycket orolig för den utveckling vi ser med den ökande andelen svartjobb. Vi får i alla fall signaler om att sådant förekommer i ökande utsträckning. Riksförsäkringsverket gjorde en stor undersökning för några år sedan. Om jag minns rätt gav den vid handen att över 800 000 svenskar jobbade svart, inte på heltid utan det normala var några timmar. Över en miljon svenskar var beredda att köpa svarta tjänster. Vilken slutsats drar Per Erik Granström av detta? I denna undersökning visade det sig att särskilt ungdomar var benägna att jobba svart. Vi har föreslagit kraftigt höjda grundavdrag, dvs. att man på sikt kan ha skattefria inkomster på upp till 50 000 kr, men vårt förslag är nu 30 000 kr. Hur tror Per Erik Granström att ett sådant förslag skulle påverka utvecklingen för ungdomars syn på svartjobb?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

Min slutsats är trots allt den att också skattetrycket har bäring på människors syn på svartjobb. Jag tror exempelvis att en skattebefrielse av en större andel av en inkomst verkningsfullt skulle kunna bidra till att minska antalet svartjobb. Höjt grundavdrag är ett exempel på en sådan åtgärd som jag tror är viktig. Också skattereduktion för hemnära tjänster tror jag är ett exempel på hur vi skulle kunna omvandla svarta jobb till vita. Vi kan inte bara diskutera svartjobben med utgångspunkt i kontrollperspektivet, utan också med utgångspunkt i skattetrycksperspektivet.

Fru talman! Vi lever i ett klassamhälle. Klyftorna mellan rik och fattig har ökat. Jag har i möten med människor runtom i vårt land tydligt märkt att i spåren av den ekonomiska krisens 90-tal har solidariteten och rättvisan fått stå tillbaka för egoismen och de vassa armbågarna. Det ska sägas att vi socialdemokrater bär ett ansvar för hur förhållandena mellan människor i vårt land ser ut. Vi har inte alltid förmått att föra en politik som är i överensstämmelse med våra grundläggande idéer. Under de svåra åren förde vi en politik, inte därför att vi ville utan därför att vi tvingades till det, som drabbade många medborgare hårt. Det har i kommuner och landsting handlat om större klasser i skolan, färre personal i äldreomsorgen och längre köer till sjukvården. Det har handlat om lägre a-kassa, sämre sjuk och föräldraförsäkring. Ja, listan kan göras lång. Allt detta är ett resultat av saneringen av statsfinanserna och en bestämd vilja att komma ur marknadens och långivarnas grepp, men viktigast, ambitionen att långsiktigt rädda välfärdssamhället. Stora ekonomiska klyftor mellan människor skapar en social oro. Känslan av att stå utanför är farlig. Den föder en frustration och en ilska som inget samhället mår bra av. Det finns i det socialdemokratiska partiet ett djupt engagemang för att komma till rätta med de revor i välfärden som 90-talets ekonomiska politik har orsakat. En dagordning med välfärdsstaten som utgångspunkt växer fram där rättvisan, solidariteten och jämlikheten sätts i förgrunden. Fru talman! Skatterna har varit och kommer att vara av stor betydelse i byggandet av ett mer rättvist och jämlikt Sverige. Inkomstskatten för privatpersoner svarar för över en tredjedel av skatteintäkterna. Med andra ord utgör de en mycket viktig del i finansieringen av välfärden. Skatter och välfärd är två sidor av samma mynt. Den statliga inkomstskatten bidrar med ca 32 miljarder till statskassan varje år. De 15 % som har de högsta inkomsterna ska med en statlig inkomstskatt vara med och bidra lite mer till våra gemensamma åtaganden än de som tjänar mindre. År 2000 betalade 1,3 miljoner personer statlig inkomstskatt. Nästa år höjs gränsen så att bara de som tjänar över 24 200 per månad betalar denna statliga skatt. Det innebär att 133 000 färre eller ungefär 17 % av samtliga inkomsttagare kommer att betala statlig inkomstskatt. För att ytterligare stärka rättvisan och välfärden betalar de som har de allra högsta inkomsterna 25 % i statlig inkomstskatt i stället för 20 %. Det tycker jag är rätt och riktigt när vi ser hur klyftorna har ökat i vårt land. Denna skatt döptes till solidaritetsskatt av en annan ledamot i skatteutskottet i en tidigare allmänpolitisk debatt. Jag tycker att det är ett utmärkt namn som väl beskriver syftet med skatten. Solidaritetsskatt betalas i år av dem som tjänar mer än 35 900 i månaden, och det är knappt 5 % av samtliga inkomsttagare. Med en bibehållen statlig inkomstskatt, en solidaritetsskatt på de allra högsta inkomsterna och en förlängning av skattereduktionen för låginkomsttagarna skärper vi socialdemokrater den fördelningspolitiska profilen, samtidigt som vi säkerställer starka statsfinanser och möjliggör kraftfulla satsningar på välfärden de kommande åren. Fru talman! Som ett led i att få ordning på ekonomin efter det borgerliga vanstyret under den första hälften av 90-talet tvingades vi socialdemokrater införa en egenavgift i pensionssystemet. Egenavgiften är avdragsgill, vilket gör att den som har högre inkomst, och därmed högre skattesats, kan dra av mer än den som har låg inkomst. Detta är inte en rättvis politik. I januari 2000 påbörjade vi ett stegvis borttagande av effekterna av denna orättvisa skatt. Nästa år fortsätter vi med ännu ett steg. På så sätt får låginkomsttagarna ytterligare lite mer pengar i plånboken varje månad samtidigt som vi tar ytterligare ett steg mot att på sikt helt ta bort den orättvisa som finns inbyggd i egenavgiftssystemet. Fru talman! Det jag här har redovisat räcker inte för att komma till rätta med orättvisorna, ojämlikheterna och klassklyftorna i samhället. Men det är en bra början. Ett starkt välfärdssamhälle som finansieras med rättvisa, omfördelande skatter - så vill vi gå fram. Även om vi inte hittills har lyckats fullt ut visar detta på en framkomlig väg. Vår modell är den politiska strategi som bäst klarar av att utjämna klassklyftor och skapa jämlikhet. Vi vill fortsätta på den vägen. Vi socialdemokrater ser klyftorna i samhället. Vi ser behovet av mer välfärd, inte mindre. Men, fru talman, vad drar moderaterna för slutsatser? Hur vill moderaterna kämpa för mer rättvisa och solidaritet? Vi har här i dag fått en del av svaret: Sänk skatten! Sänk skatten på aktier och kapital! Slopa fastighetsskatten! Avskaffa skatten på förmögenheter! Slopa den statliga inkomstskatten! Slopa solidaritetsskatten! Satsa mindre resurser på kommuner och landsting och öka anslaget till det militära försvaret! Så möter moderaterna orättvisorna i samhället. Så vill den moderna svenska Högern minska klyftorna mellan dem som har och dem som inte har. Totalt vill moderaterna sänka skatten med över 80 miljarder kronor på tre år. Det räcker till barnbidrag åt alla Sveriges barn i nästan fyra års tid. Mest tjänar i vanlig ordning de som har de största inkomsterna och förmögenheterna. Det känns lite tröstlöst att gång på gång höra moderaternas gamla skattevals. Det är samma visa år ut och år in: Skattetrycket är för högt, och det skulle vara orsaken till att det går så dåligt för Sverige. Och om det, som nu, går bra, då är skatterna naturligtvis orsaken till att det inte går ännu bättre. Nej, som socialdemokrat och folkdansare säger jag: Hellre en socialdemokratisk välfärdshambo än en moderat skattesänkarvals. Fru talman! En sak är säker; det kommer att bli en stenhård politisk strid kring synen på välfärd och skatter de kommande åren. På ena sida står Moderaterna, de rikas parti, med stora skattesänkningar, ökade klyftor och sämre välfärd. På andra sidan står den samlade arbetarrörelsen med Socialdemokraterna i spetsen, där en solidariskt finansierad välfärd av god kvalitet går före skattesänkningar för höginkomsttagare. Jag ser fram emot den striden.
Fru talman! Jag vill fråga Lennart Axelsson hur han ser på rättvisa skatter när det gäller småföretag. I dag är det så att småföretag betalar dubbelt så höga skatter som stora företag. En aktiv småföretagare som har sålt delar av sitt företag och fått betalt i aktier som han inte kan avyttra genast riskerar i dag genom fåmansbolagsreglerna att betala mer än 100 % i skatt. Det finns många sådana företagare i dag, som dessutom riskerar att gå i personlig konkurs. Men bara det faktum att man betalar mer än 100 % av sin inkomst i skatt - är det rättvist, Lennart Axelsson?
Fru talman! Vi försöker hela tiden modernisera det skattesystem som finns i dag för att det ska upplevas som rättvist av alla människor i Sverige. Vi kommer troligtvis aldrig att nå dithän, men det är det sättet som vi försöker behandla skattesystemet på. Hagen: Finns det någon skatt som moderaterna inte vill sänka?
Fru talman! Eftersom jag inte fick svar på min första fråga tänker jag fortsätta i samma anda. Ni säger inom Socialdemokraterna, Lennart Axelsson, att ni kommer att fortsätta verka mot orättvisa skatter. Hur är det då möjligt att man som socialdemokrat kan sänka skatterna för exempelvis utländska experter? Socialdemokraterna har sagt att skälet är att utländska experter inte får del av det svenska välfärdssamhället. Det är helt och hållet fel, för under den tidsbegränsade vistelsen i Sverige omfattas de utländska nyckelpersonerna fullt ut av det svenska välfärdssystemet. De får skola, bostadsbidrag, barnbidrag, sjukvård och dagis. Vad är det för rättvisa med det,
Fru talman! Jag ser fram emot en motion från Catharina Hagen om att ta bort den skatten. Vi sänker skatten och minskar utgifterna för stora delar av Sveriges befolkning. Det menar vi har en väldigt positivt effekt även på produktionen framöver. Jag tänkte att jag kunde inflika den upplysningen med tanke på Catharina Hagens tidigare frågor till andra deltagare i debatten.
Fru talman! Jag noterar att Lennart Axelsson totalt struntar i Catharina Hagens frågor. Det gör att jag får anledning att fundera över om det finns anledning för mig att ta replik på Lennart Axelssons anförande. En motion om expertskatt finns i skatteutskottet. Vi har återkommit med det här förslaget om slopad expertskatt. Lennart Axelsson är mycket välkommen att instämma i det yrkande vi har om att denna orättvisa ska tas bort. Det kan vi alltså klara av på en gång. Lennart Axelsson talade om ökade klyftor och om rättvisa. Resonemanget var ganska obegripligt. Men på en punkt skulle jag vilja att Lennart Axelsson utvecklar sig. Det gäller hur förslaget om maxtaxa kan betraktas som rättvist. Det är tydligen helt relevant att genom att införa maxtaxan öka den disponibla inkomsten för en höginkomsttagare med 35 000 kr eller något i den stilen. Att man däremot ska låta en person som har genomgått en lång utbildning också få möjlighet att betala tillbaka på studielånet genom att reducera statsskatten är tydligen inte ett relevant resonemang att föra i Lennart Axelssons ögon.
Fru talman! Jag tror inte att jag nämnde maxtaxan, men jag kan för all del gå in på den ändå. Vår tanke med maxtaxan är att den ska vara ett första steg mot att få en kostnadsfri förskola för alla barn i Sverige. Jag vill nog påstå att just maxtaxans införande har en väldigt god effekt på människors möjligheter att försörja sig via ökat arbete eftersom det tar bort marginaleffekterna.
Fru talman! Maxtaxan har definitivt en påverkan på människors möjligheter att försörja sig om den disponibla inkomsten ökar med 30 000 eller 35 000 kr. Däremot ökar den inte människors möjligheter att välja inom barnomsorgen. Det är det som huvudinvändningen i vår kritik. Jag tycker att Lennart Axelsson ska vara lite mer försiktig i sitt ordval när han beskriver rättvisa och orättvisa i samhälle. Med vårt förslag om höjda grundavdrag och införande av ett förvärvsavdrag som gör att de breda skikten av låg och medelinkomsttagare får ökad disponibel inkomst tror jag att vi kommer betydligt närmare ett samhälle där klyftorna minskar. Kan vi dessutom successivt sänka statsskatten och på det viset göra det mer attraktivt med utbildning och erfarenhet på arbetsmarknaden tror jag totalt sett att vi får en bättre struktur på skattesystemet och skapar bättre möjligheter för enskilda människor och företag i Sverige.
Fru talman! Moderaterna och vi socialdemokrater kommer troligtvis aldrig att komma till samma slutsats när det gäller skatterna. Vi vill ha en skattefinansierad välfärd, och det vill inte moderaterna.

Fru talman! Om svenska folket är uppskattat efter förtjänst undandrar sig min bedömning. Däremot omsluts vi uppenbarligen av mytbildningens många dimmor i skattedebatten. Jag tänker i detta inlägg närmare syna två av dessa myter med anknytning till skatter och finansieringen av våra välfärdssystem. Många har säkert inbillat sig att det fanns en bred uppslutning bakom principen att den offentliga sjukvården ska vara offentligt finansierad och demokratiskt styrd. Detta är uppenbarligen en myt, och den krossas nu effektivt av den borgerliga majoriteten i Region Skåne med moderaterna i spetsen. I dagarna har det nämligen avslöjats att det av den borgerliga regionmajoriteten bolagiserade och därmed från offentlig insyn i hög grad skyddade Helsingborgs lasarett AB har tecknat avtal med två försäkringsbolag som lovar sina kunder snabb behandling och förtur i kön. I ett fall handlar det om en elitidrottsförsäkring, där bolaget kräver att sjukhuset tar emot patienter inom 24 timmar. Förhandlingar om liknande avtal pågår med ett tredje försäkringsbolag. "Eftersom vi betalar bra, förväntar vi oss ett snabbt omhändertagande av våra kunder -", säger den ansvarige för ett av de s.k. livlineavtalen. Betydelsen av plånbokens tjocklek har härmed bevisligen fått sitt definitiva genombrott i svensk sjukvård och vårt hittills solidariskt finansierade välfärdssystem. Vad vi upplever är ännu ett moderatlett uppbrott från den generella välfärdspolitiken. När ledningen för sjukhusbolaget på detta sätt inför livlinor för vissa köpstarka medborgargrupper, försvarar man handlingen med att det finns överkapacitet och att man på grund av underskott i verksamheten måste hitta andra inkomstkällor. Förvisso har sjukhusbolaget, som numera fungerar som en marknadsplats, indelat som det är i affärsområden en skamfilad ekonomi, trots att man fått upprepade och ymniga ekonomiska "blodtransfusioner" av regionledningen. Men vad det gäller överkapaciteten inom de områden som fått ta del av dessa "blodtransfusioner" så motsvaras den av flaskhalsar inom andra områden. Logiken i resonemanget om att inga andra patienter drabbas förefaller inte helt knivskarp. Om "livline och gräddfilsprincipen" bara ska tillämpas om det inte finns några köer så är hela systemet meningslöst. Varför köper man gräddfilsbiljetter om man inte ska kunna passera köer? Om å andra sidan en gräddfilspatient, vilket givetvis är tanken bakom systemet, verkligen beviljas förtur blir ju innebörden att detta sker på bekostnad av personer som redan står i kön, varför möjligheterna att korta befintliga köer inte tas till vara. I ett solidariskt finansierat system ska med mitt synsätt lediga resurser på ett område sättas in på de områden där kapacitetsbrist råder, vilket fortfarande är fallet inom flera "affärsområden" - o hemska ord - på Helsingborgs sjukhusbolag. Väntetiderna på operationer kan i vissa fall uppgå till tre månader inom vissa sektorer, och patienter kan ibland få vänta hela 30 veckor innan de kommer till röntgenundersökning inför en viktig operation. Helsingborgs sjukhusbolag har inte oväntat framkallat starka reaktioner från allmänhetens sida. Dessa reaktioner tycks också i någon mån att ha förorsakat vissa frossbrytningar hos regionens borgerliga ledning. T.ex. har den kristdemokratiske ordföranden för den regionala etik och värderingsberedningen beordrat en översyn av avtalen och deras effekter ur etisk synpunkt. Smaka på ordet etik i sammanhanget. Har det aldrig föresvävat kristdemokraterna att det är oetiskt, omoraliskt och osolidariskt att över huvud taget teckna avtal som innebär att man kan köpa sig förbi köer? Detta är förstås bara en undanmanöver. Det enda riktiga och försvarbara är förstås att avtalen omedelbart rivs upp, vilket har krävts från socialdemokratiskt håll. Det är en händelse som ser ut som en tanke att jag som riksdagsledamot i dagarna fått motta en liten skrift med titeln Platt skatt och medborgarmakt. Skriften är utgiven av Företagarnas riksorganisation. Med en terminologi som är nästan identisk med formuleringarna i moderaternas riksdagsmotioner kräver Företagarnas riksorganisation att den statliga skatten ska slopas och att det utrymme som därmed skapas i medborgarnas plånböcker, större ju högre lön man har, sedan ska kunna användas för att köpa s.k. frivilliga försäkringar inom bl.a. vårdsektorn. Inkomstbortfallsprincipen i socialförsäkringarna vill man ersätta med s.k. grundtrygghet. Platt skatt, gräddfiler och en tydlig uppluckring av principerna om solidarisk finansiering av vår välfärd. Så krattas den borgerliga manegen inför valet. Cirkeln är sluten. Eller för att travestera George Orwells klassiska Djurfarmen: Alla medborgare är lika, men en del medborgare är mer lika än andra. Den andra myten är myten om Sveriges exceptionellt höga skattetryck och skatternas hämmande effekt på tillväxten. Nationalekonomerna är i själva verket långt ifrån eniga om skatternas effekter på tillväxten. Det finns vetenskapliga resultat att hänvisa till som tillfredsställer varje smakriktning. Det går att visa att höjda skatter leder till såväl lägre som högre tillväxt. Alternativet att det inte finns något samband alls mellan skatter och tillväxt är också rikligt representerat i den vetenskapliga floran. I internationella jämförelser pekas ibland Sveriges skattenivå ut som exceptionellt hög. Men av en djupgående LO-studie framgår att Sveriges skatter inte på något sätt är extrema utan att Sverige snarare tillhör en grupp länder med liknande skattekvot. Det finns uppenbarligen två orsaker till att traditionella jämförelser av skatteuttag i olika länder är missvisande. Den första är att de flesta länder, till skillnad från Sverige, inte beskattar transfereringarna i socialförsäkringssystemen. Den andra är att offentliga underskott respektive överskott i praktiken är uppskjuten respektive i förväg betalad skatt. Dessa två faktorer innebär att Sverige diskrimineras i jämförelser som inte tar hänsyn till detta. Efter den genomförda revideringen av skattekvoten tillhör Sverige i stället en grupp länder med liknande skattenivåer. Det visar att ekonomier kan fungera väl med en hög skattekvot. Sverige har därför en större finanspolitisk frihet än vad som ofta antas. Det finns således ingen utstakad väg mot en lägre skattenivå som måste följas.

Fru talman! I gårdagens allmänpolitiska debatt räknar miljöministern upp olika saker som regeringen har gjort, och han nämner rovdjurspropositionen. Han säger angående rovdjursfrågan att "vi visar omtanke om de människor som påverkas". Jag vill gärna fråga miljöministern vad han menar med det och om han kan ge exempel på en sådan omtanke.
Fru talman! Det finns många exempel på det. Ett exempel är den kraftiga uppräkningen av ersättning för tamdjur som tas av rovdjur. Det är ett bra exempel på hur vi kan visa uppskattning för detta. Ett annat exempel är att vi bildar regionala rovdjursgrupper, som kan öka möjligheterna för människor i de bygder som berörs att vara med direkt och indirekt för att påverka utvecklingen. Jag tycker - det kanske inte är så konstigt att jag som miljöminister gör det - att vi har fått en väldigt bra balans mellan å ena sidan respekt för dessa människor och å andra sidan vår uppgift att se till att vi kan ha, bevara och utveckla hållbara rovdjursstammar i vårt land. Det är en uppgift som är viktig för många människor i vårt land, också i glesbygd - det kan jag verkligen intyga. Det är en uppgift som är viktig därför att det är ett sätt för oss att leva upp till våra internationella åtaganden och också sätta press på andra länder när det gäller internationella åtaganden som avser deras djur.
Fru talman! Jag skulle vilja lägga ett vidare perspektiv på begreppet omtanke. De människor i t.ex. norra Värmland som inte vågar släppa sina hundar och den jägare som blir dömd till fängelse för att han skyddar sin hund vid ett rovdjursangrepp känner nog inte någon särskilt stor omtanke från regeringens sida.
Fru talman! Det finns möjligheter, som Carl G Nilsson väl känner till, att skydda sina tamdjur. Men det ställs självfallet vissa krav på när man kan göra det. Det finns också möjligheter - det vet jag ganska väl, eftersom jag har diskuterat det här med jägare, hundägare och annan expertis - att skydda sina hundar på olika sätt i dessa situationer. Jag är övertygad om att många jägare och andra med hundar i dessa bygder känner till och använder de metoderna och inte behöver befara att hundarna tas av rovdjur.
Fru talman! Jag vill vända mig till kulturministern. Sverige har undertecknat 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturarvet i händelse av konflikt. I slutet av 90-talet togs ett beslut om ett tilläggsprotokoll som innebär att skyddet gäller inte bara i händelse av konflikt mellan länder utan också inom länder. Det har ju viss bäring på f.d. Jugoslavien. Detta har Sverige, trots att Sverige var mycket aktivt under denna process, ännu inte ratificerat. Då är min fråga till kulturministern: När avser regeringen att ratificera tilläggsprotokollet?
Fru talman! Det pågår ett arbete i Kulturdepartementet som jag hoppas ska vara avslutat inom en mycket snar framtid. Det finns särskilda skäl till att vi inte redan har ratificerat detta. Det har att göra med vår egen lagstiftning, som kräver en del förändringar. Det är inte så att vi inte vill ratificera det. Vi är nu mycket nära målet.
Fru talman! Jag är tacksam för det positiva beskedet. Jag kan ha förståelse för att det har tagit viss tid, med tanke på EU-ordförandeskapet och att flera departement är inblandade. Jag ser därför nu fram mot att denna fråga blir löst mycket snart.
Fru talman! En grupp i vårt välfärdssamhälle som i dag uppenbarligen kommer i kläm är de hemlösa. En viktig demokratifråga för den här gruppen är deras möjligheter att få ID-kort. Jag har nyligen ställt en fråga om det till näringsministern men inte fått ett nöjaktigt svar. Jag vill fråga demokratiministern hur hon ser på det här problemet. Hemlösa i Sverige kan i dag inte erhålla ID-kort på grund av att de saknar adress. Det är en viktig demokratifråga. Vad kommer man att göra?
Fru talman! Jag ber att få tacka för frågeställningen, därför att den uppmärksammar mig på någonting som jag inte visste var ett problem. Att det finns många hemlösa, särskilt i den stad som den här riksdagen befinner sig i, vet vi - alldeles för många - och att det i dag också tas för få politiska initiativ för att råda bot på det. Att det också finns problem med att få ID-kort var en nyhet för mig, men jag tar gärna med mig den frågan för att se om det finns någonting vi kan göra för att förändra situationen.
Fru talman! Det förvånar mig en aning, efter att jag har ställt en skriftlig fråga till näringsministern om detta problem och fått ett svar som liknade det jag fick nu, nämligen att man är medveten om problemet. Men några anvisningar om eller tecken på att man kommer att göra någonting visar inte det skriftliga svaret. Inte heller demokratiministern har uppenbarligen några åtgärder på gång. Nu förväntar jag mig, eller hoppas jag, att saker kommer att ske efter att jag återigen har väckt frågan.
Fru talman! Det är en ny frågeställning för mig, och då är det svårt att ha några konkreta förslag på hur saker och ting ska lösas. Men om det finns problem här ska vi självfallet åtgärda dem. Det finns ett antal rättigheter som varje medborgare i Sverige har, och dit hör bl.a. att kunna styrka sin identitet. Självfallet ska de ha ID-kort.
Fru talman! Jag får rikta min fråga till statsrådet Ulvskog, med anledning av att det här kan sägas vara en allmän fråga. Förra torsdagen avskars södra Sverige från Norrland. Efter vad jag har förstått gick det ganska bra ändå. Min fråga är på vilket sätt regeringen agerar för att kunna garantera säkra telefonförbindelser i hela landet. Det var faktiskt så att Sverige under fem timmar var avskuret i en linje mellan Östersund och Sundsvall. Jag vore tacksam för en kommentar från statsrådet Ulvskog.
Fru talman! Det var ju skönt att det inte var Norrland som avskars från södra Sverige. Då känner jag mig som norrlänning lite tryggare. Detta är naturligtvis en mycket allvarlig fråga. Det är något som med automatik utvärderas, eftersom vi har mängder av viktiga funktioner som inte får slås ut. Det tillhör ju vår beredskapslagstiftning att se till att det här fungerar. Jag kan inte ge ett mer konkret svar, men en utvärdering ska göras. Ambitionen är naturligtvis att det inte ska kunna upprepas - inte i tider som vi befinner oss i nu och inte i tider då vi kan befinna oss i en krissituation.
Fru talman! Inte minst det sista är oerhört viktigt, eftersom en mängd människor svävade i stor okunskap och ovisshet om vad som faktiskt hade hänt. Den fasta telefontrafiken stoppades helt. Rikssamtal gick inte att ringa. Stora delar av mobiltelefontrafiken var helt avskuren. Själv skulle jag ha ett telefonsammanträde med Köpenhamn. Det omöjliggjordes. Larmnumret 112 gick bara att nå från fast telefoni. Bankerna hade stora problem med både in och utbetalningar. Bankomater fungerade inte. Samtidigt var det ett faktum att exempelvis länsstyrelsen och regionsjukhuset i Umeå inte fick någon information om vad det faktiskt var som hade hänt. Jag tycker att det är viktigt att ta till sig den brist på information som fanns i ett sådant läge. Jag skulle vara intresserad av att höra regeringens kommentar till detta faktum.
Fru talman! Man kan naturligtvis säga att den beskrivning som Lennart Gustavsson ger och som vi fick information om i Regeringskansliet är en god bild av sårbarheten i det moderna samhället. Det är ju detta som försvarsministern, men också andra delar av Regeringskansliet, under lång tid och tillsammans med olika kommittéer har arbetat med. Nu pågår en genomlysning av vad som faktiskt inträffade, och ambitionen är självfallet att se till att detta icke upprepas, varken i lugna tider eller i kristider, för det får inte upprepas.
Fru talman! Jag tänkte rikta en fråga till statsrådet Klingvall. Den 27 april i år svarade statsrådet på en interpellation från Kerstin-Maria Stalin rörande humanitärt visum i Sverige att hon inte avsåg att verka för det och inte heller såg något behov av att utreda frågan. Men nu, efter ett halvår av intensiv medial debatt om Sveriges flyktingpolitik och efter att vi har sett verkningarna av Schengeninträdet med dess humanitära katastrofer längs EU:s gränser, undrar vi om ministern inte är beredd att ompröva detta och verka för att man åtminstone utreder ett humanitärt visum för de människor som har akut skyddsbehov men inte har några papper med sig.
Fru talman! Låt mig först kommentera verkningarna av Schengen. Dem har vi sett väldigt tydligt i en mycket kraftig ökning av antalet asylsökande till Sverige, en effekt som vi också kunde se när andra länder tidigare anslöt sig till Schengen. Det tycker jag är viktigt att notera, eftersom det var väldigt många som innan vi blev fullvärdiga medlemmar i mars menade att detta skulle innebära stora svårigheter när det gällde att komma till vårt land och söka asyl. Verkligheten visar att så inte är fallet, utan vi har tvärtom fått en mycket kraftig ökning av asylsökande till vårt land. När det sedan gäller frågan om humanitärt visum kan jag säga att det är på det sättet att den som flyr och måste lämna sitt land därför att han eller hon är utsatt för förföljelse ofta inte har några som helst möjligheter att söka upp myndigheter - i detta fall en svensk ambassad - för att söka visum. En person som flyr ifrån sitt land lämnar naturligtvis landet så obemärkt som möjligt.
Fru talman! Vi ser en ganska enkel möjlighet. Man kan t.ex. ge ett tilläggsdirektiv till utredningen om transportöransvaret, där man kan se över frågan, eftersom trycket mot Schengens gränser och även Sveriges gränser är stort. Det kan vara svårt att få en asylsökningsprocess i godan ro. Har man ett humanitärt visum kan man få en fristad. Det gäller ett papper för att kunna få ett papper.
Fru talman! Lösningen som Lotta Nilsson Hedström anvisar är ingen lösning för den person som flyr. Den som är förföljd lämnar naturligtvis landet så obemärkt som möjligt. Vi har sett exempel på att människor som har sökt upp ambassad för att eventuellt få ett visum utverkat sedan har straffats t.o.m. med döden av dem som har förföljt. Detta är ingen lösning. Lösningen för de människor som flyr är att vi ska ha en generös politik och en samordning i EU av vår asylpolitik. Det är på det sättet vi kan hjälpa de människor som verkligen behöver komma till oss och få skydd här.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till miljöminister Kjell Larsson. Lokala investeringsmedel har bidragit till mer än 1 000 projekt i mer än 100 kommuner i landet. Vad gäller det regelsystemet och syftet har miljöministern och undertecknad vid olika tillfällen rett ut plus och minus. Min fråga handlar mer om att LIP-systemet tagit sådan kraft från kommunerna att Agenda 21-arbetet har hamnat i skymundan. Det är ju i Agenda 21 arbetet som varje medborgare kan få med sina miljöfingrar. Det är här som mycket händer i skolor och förskolor. Jag undrar om miljöministern har några idéer om hur man sätter fart på det slumrande Agenda 21
Fru talman! Jag tror nog att Ulla-Britt Hagström och jag kan få plus och minus att gå ihop här också. Min bedömning är inte att LIP-projekten har varit ett problem för Agenda 21-arbetet, utan precis tvärtom. I det lokala Agenda 21-arbetet i Sverige - Sverige är nog det land som har mest aktivitet av alla länder - har möjligheterna att få statligt stöd för finansiering av olika investeringar varit en starkt pådrivande kraft. Det har varit en väldigt positiv bieffekt av de lokala investeringsprogrammen. Nu närmar vi oss Johannesburgsmötet. Agenda 21-arbetet är ett barn av Riomötet. Jag är övertygad om att Agenda 21-samarbetet i kommunerna kommer att få inspiration från Johannesburgsmötet och förberedelserna för det.

Fru talman! Det låter positivt från miljöministern, men jag tror att det finns fler minus än miljöministern kan komma på i Agenda 21-arbetet. Det jag tycker är viktigt är att det samlas in material, så att det finns idéer, osv., hos t.ex. ekomyndigheten i Umeå, som andra kommuner kan ta till vara. Miljöinvesteringarna går nu över från LIP till KLIMP. Vi har lite konstigheter med våra förkortningar. Det gäller klimatinvesteringarna. Här är vi kristdemokrater mera positiva till miljöministerns arbete jämfört med hur vi har tyckt att det har hanterats tidigare. Jag undrar hur Agenda 21-arbetet kommer in i denna del och om miljöministern har idéer om det. Det gäller inte bara vad som bestäms i Johannesburg utan det som sker här hemma.
Fru talman! Jag är en positiv person, och då kanske det är lättare att se plustecknen än minustecknen. Jag menar inte att vi ska vänta på Johannesburg för att kunna fortsätta att driva ett aktivt Agenda 21 samarbete i Sverige, utan vi ska under förberedelserna inför Johannesburg se vad vi kan göra för att stimulera Agenda 21-arbetet. Det är också intressant att Ulla-Britt Hagström nämner den myndighet i Umeå som jag har inrättat och som just har till uppgift att fånga in erfarenheterna från dessa investeringar och se till att de kommer till användning i andra kommuner också utan för lokala investeringsprogram. Jag tror att effekten av de erfarenheterna blir större än av själva investeringarna. Jag tycker nog att det i Ulla-Britt Hagströms beskrivning av detta ligger en väldigt positiv grundton. Jag tror att vi är överens om att dessa satsningar har varit väldigt positiva både för Agenda 21-arbetet och för arbetet på att skapa ett hållbart samhälle. Jag beklagar bara att inte Ulla-Britt Hagströms parti har stött detta arbete lite mer helhjärtat.

Fru talman! Det här är frågor som man naturligtvis måste rikta till företaget Teracom, som har ett dotterbolag som heter Boxer, som i sin tur till en del ägs av Teracom men till en del också av försäkringsbolaget Skandia. Rent principiellt kan man väl säga att detta är en verksamhet som mig veterligt alla typer av distribuerande TV-företag ägnar sig åt, alltså både kabelföretagen och satellitföretagen. Det är mig veterligt inget som är unikt för Boxer. I övrigt vill jag inte ha någon synpunkt på saken i detta läge, utan jag tycker att företagen själv bör svara på dessa frågor.

Fru talman! Jag tycker att Inger René väldigt tydligt redovisar att detta är en fråga för företaget Teracom. Teracoms vd har uppenbarligen uttalat sig om detta. Detta är icke något som Justitiedepartementet eller Kulturdepartementet styr. Företaget Boxer ägs till 70 % av Teracom - det är ett dotterföretag - och till 30 % av det privata försäkringsbolaget Skandia. Det är väl bra om medier, riksdagsledamöter eller medborgare ställer frågor till vd:n för Teracom eller till chefen för Boxer och får svar på dessa frågor. Det intressanta är dock att detta gör också andra företag som distribuerar television via kabel, satellit och på andra sätt. Men om Boxers kunder inte vill att det ska vara på det viset är det något som man bör ta upp med företaget. Det är en väldigt tydlig illustration till att vi har företagsledningar och styrelser som har att fatta självständiga beslut också i statliga eller delstatliga företag.

Fru talman! Precis som Inger Segelström säger har vi en väldigt tydlig skyddsgrund i utlänningslagen sedan den 1 januari 1997. Det finns också ett praxisbeslut som regeringen fattade 1998 som just har den innebörden att den som öppet manifesterar sin sexuella läggning och därmed kan riskera förföljelse i sitt hemland får uppehållstillstånd. Och den person som omfattades av det här praxisbeslutet fick då uppehållstillstånd av humanitära skäl i Sverige. Vad jag har sagt tidigare här i riksdagen är ju att det är dags att göra en utvärdering av den förändring som gjordes i lagen för snart fem år sedan. Det här är över huvud taget någonting som det just nu pågår en diskussion om både internationellt och i EU, så det är väldigt mycket på gång. Men vad som har hänt precis i dag är att regeringen har gett ett uppdrag till Migrationsverket att se över hur praxis tillämpas i praktiken. Man ska titta på skäl för uppehållstillstånd men också på vilka som har fått avslag. Man kan alltså utveckla arbetssättet också när det gäller den här gruppen, som söker asyl på grund av homosexualitet.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Det betyder alltså att de homosexuella som har ett skyddsbehov i Sverige inte ska behöva gå igenom det som vi har fått läsa om i massmedierna. Om det nu skulle behöva göras några förstärkningar av lagstiftningen undrar jag hur snart vi kan få se dem.
Fru talman! Jag kommer inom kort att lämna besked om regeringens förhandlingsposition när det gäller det lagförslag som vi har fått från EU, som är mycket långtgående. Det är ett väldigt bra förslag om hur vi ska tolka flyktingparagrafen inom EU. Kommissionen föreslår att frågor som rör kön och sexuell läggning ska finnas med i tolkningen av Genèvekonventionen. Inom bara några veckor kommer regeringens position alltså att presenteras för riksdagen när det gäller det här lagförslaget. Och sedan kommer, som sagt, den här rapporten från Migrationsverket i början av nästa år. Det är det beslut som regeringen har fattat i dag när det gäller hur praxis ser ut. Jag vill också säga att vi i det här arbetet ska ha med de organisationer som arbetar just med de här frågorna.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. I tidningen i går kunde man läsa om en tandläkare som tydligen har klarat sig från åtgärder från Socialstyrelsen, trots anmälningar från sex patienter för felbehandling. Socialstyrelsen har lagt ned ärendet, skriver man, eftersom tandläkaren vägrar att samarbeta. Han har inte skickat in de journaler man har frågat efter, inte svarat på brev och inte kommit till avtalade möten. Socialstyrelsen tror sig också veta att han har slutat arbeta. Då undrar jag om socialministern anser att det är rimligt att legitimerad vårdpersonal kan klara sig från närmare granskning genom att vägra samarbeta.
Fru talman! Två principer är viktiga när det gäller tillsynen av svensk sjukvård. Den ena är att vi har oberoende tillsynsmyndigheter som är effektiva och som har goda instrument i sina händer. Den andra principen är att vi inte här i riksdagen avgör individuella fall. Jag vill inte gärna kommentera just det här. Jag hoppas att Socialstyrelsen klarar sitt uppdrag.
Fru talman! Jag frågade inte om socialministern kunde avgöra det här speciella fallet, utan jag frågade om det var rimligt att legitimerad vårdpersonal kan klara sig från närmare granskning genom att inte samarbeta, för det händer flera gånger. Detta var ett exempel, men det var den principiella frågeställningen jag tog upp. Det här kan i förlängningen få viktiga konsekvenser för den enskilde patienten. Hon eller han kan ju hamna i en situation där man varken får upprättelse eller ekonomisk ersättning. Enligt mitt förmenande ska det ingå i legitimationen att man vid behov har skyldighet att samarbeta. Och även om det kan se ut som att man har slutat jobba inom yrket är det ju inget som hindrar att man i sinom tid, om man har legitimationen kvar, återupptar verksamheten. Bristande samarbetsvilja borde möjligen i sig vara ett kriterium för indragning av legitimationen. Det är den principiella frågan, inte det enskilda fallet.
Fru talman! Det är alltid så med enskilda fall att även om vi för den principiella diskussionen är risken stor att vi här i riksdagen ändå tar ställning till den enskilda bedömningen. Men låt mig ändå göra ett försök att svara principiellt på frågeställningen. Ska tillsynen fungera krävs det att de som har legitimitet - läkare eller tandläkare - också lever upp till tillsynsmyndighetens krav och behov av information och dialog. Det är naturligtvis rimligt att kräva att de som blir utsatta för tillsyn också svarar med att ge nödvändig kunskap och information. Vägran att delta i den typen av kunskapsspridning är naturligtvis inte acceptabelt. Jag tror att Lennart Kollmats och jag har samma uppfattning om vilka krav vi ska ställa, för att nu hålla oss på den principiella nivån.
Fru talman! Jag har en fråga till kulturministern. Den 2 december 1999 antog riksdagen propositionen Nationella minoriteter, vilket innebar att landets etniska minoriteter och deras språk erkändes. Public service-företagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion är enligt sändningstillstånden skyldiga att beakta språkliga och etniska minoriteters behov. Samiska, finska och meänkieli ska ha en särställning, enligt ägardirektiven.
Fru talman! När det gäller kraven på public service görs det en uppföljning varje år - ett public service-bokslut, kan man säga. Det är en utvärdering som görs av företagen själva, eftersom detta är integra medieföretag där staten icke ska gå in och vara för klåfingrig. Likväl är det i de nya tillstånden, som börjar verka den 1 januari nästa år, en mycket tydligare tyngdpunkt på de nationella minoritetsspråken, som Erling Wälivaara frågar om, och på det ansvar som public service-företagen har på detta område. Dessutom kommer vi att ge public service-företagen möjligheter att ta in mer oberoende bedömare som kan göra olika typer av bokslut över hur man har skött olika delar av sitt uppdrag. Jag tror att båda dessa förstärkningar av uppdraget kommer att ge goda resultat.
Fru talman! Det finns undersökningar gjorda som visar att meänkieli diskrimineras av public serviceföretagen, både vad gäller sändningstider och resursfördelningar. Dessa är inte alls proportionella mot det antal som talar meänkieli och som ser och lyssnar på de här programmen. Jag skulle vilja ytterligare konkretisera frågan: Avser ministern att på något sätt vidta åtgärder så att den här misshälligheten rättas till?

Fru talman! Jag har en fråga till kulturministern, som i dag svarar på övergripande frågor. Om jag säger Arvika, Ånge och Sundsvall är jag säker på att statsrådet kan lista ut vart jag vill komma. Ofattbart mycket regn har vräkt ned och förstört vägar, järnvägar, broar och fastigheter. Bara för Sundsvalls kommun nu senast blir kostnaderna 70 miljoner kronor, som får tas från andra angelägna kommunala verksamheter. Hur vore det nu att efter flera års regnkatastrofer inrätta en statlig fond där enskilda människor och kommuner som drabbats kunde få hjälp? Vi har ett exempel i Småhusskadefonden, som inrättades på 70 talet, där människor fortfarande får hjälp om de fått husen förstörda av fukt och mögel. Kunde man inte tänka sig att här inrätta en fond för dem som har fått sina hus förstörda av mer eller mindre stora naturkatastrofer?
Fru talman! Det är naturligtvis djupt beklagligt att så många människor har drabbats av detta. Enskilda personer och hushåll har fått sina hus, tomter och ägodelar förstörda. Detta är något vi är djupt berörda av i regeringen. Vi följer noga utvecklingen. Vi har i dag en ordning som innebär att de kommuner som inte klarar av sina offentliga åtaganden kan vända sig till regeringen och få ekonomiskt stöd för att klara av sina åtaganden. Under förra året betalades det ut drygt 50 miljoner kronor. Självfallet ska de kommuner som har drabbats i år, om de inte klarar ut problemen själva, vända sig till regeringen. När det gäller Räddningstjänsten kan den vända sig till och få ekonomiskt stöd direkt från Räddningsverket. Den fond som finns är egentligen ett reservationsanslag på 2 1⁄2 miljard kronor. Det är inte en fond, men i praktiken finns det alltså pengar att söka när kommunen icke förmår klara ut problemen själv.
Fru talman! Jag tackar för svaret, men jag känner mig inte särskilt glad åt det. Jag vill fråga statsrådet: Hur mycket regn måste det falla, och hur många människor måste få sina hem förstörda, innan regeringen börjar fundera på att inrätta en katastroffond?
Fru talman! Vi har för närvarande inte några diskussioner i regeringen om att skapa en fond av den typ som Småhusskadefonden utgör. Det finns naturligtvis heller inga millimetersiffror som kommer att avgöra den frågan. Men vi följer den mycket noga. Vi har ett ordentligt reservationsanslag ur vilket vi kan ta medel när kommunerna måste få stöd. Är det så att den formen inte fungerar kommer vi självfallet att försöka skapa någon annan ordning som kan tillfredsställa de offentliga behoven. Just nu har vi inte ansett att det behövs.
Fru talman! Vi har under senare år kunnat se en växande klyfta i Sverige i den meningen att väldigt många människor koncentreras i storstadsområdena i allmänhet och Stockholm i synnerhet, medan övriga delar av Sverige har svårt att klara sina befolkningssiffror. Man har ålderspyramider som tippar osv. Regeringen har själv starkt bidragit till detta genom att etablera nya statliga jobb i de överhettade områdena och därmed förstärkt obalansen. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen sagt att en större del av statlig verksamhet ska lokaliseras ute i landet. Det beslutet har inte respekterats av regeringen, trots att Riksdagens revisorer också har påpekat hur det är. Statistik från utredningstjänsten visar att av ett hundratal nya myndigheter som bildats sedan 1993 har 82 förlagts till Stockholm eller dess absoluta närhet. Från Centerpartiets sida är vi väldigt bekymrade över att inte regeringen gör mer för att ändra på utvecklingen. Nu återkommer man till löftena i den regionalpolitiska propositionen, men när övergår retoriken till politisk praktik? När tänker regeringen göra någonting för att i ökad utsträckning verkligen lokalisera ut statliga verk, bolag och myndigheter i landet?

Fru talman! Sven Bergström beskyller mig för högstämd retorik. Den retorik han själv ägnar sig åt är möjligen något lågmäldare, men i sak är den precis lika högstämd. Jag anser att den är lika falsk. Det är inte så att man med spektakulära utlokaliseringar kan åstadkomma regional utveckling. Det kan t.o.m. vara kontraproduktivt. Det man måste göra är att skapa utbildningsmiljöer, högskolemiljöer, och infrastruktur som gör att de delar av landet som finns utanför de överhettade storstadsregionerna långsiktigt får en växtkraft.

Fru talman! Jag tycker att du ska vara ute så länge du är nykter, för att uttrycka mig mycket enkelt. När du har fått för mycket ska du åka hem, om du vill ha ett personligt råd. Om Anna Kinberg däremot seriöst ställer frågan vilket regelverk vi ska ha när det gäller svenska restauranger ska jag svara att den frågan håller på att prövas i särskild ordning. I likhet med många andra länder diskuterar vi i vilken mån vi ska ha alkoholservering fram till kl. 5 eller 6 på morgonen. Det har t.o.m. framförts tankar om att man ska ha alkoholservering dygnet runt. I många länder har man begränsat detta med hänsyn till folkhälsan och med hänsyn till ansvaret för vilket samhälle man har. Utanför de krogar som är öppna till tidiga morgnar skapas alltför mycket problem för att vi ska ta det med en klackspark. Vi har gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att tillsammans med restaurangnäringen och berörda personalorganisationer diskutera hur vi gemensamt skulle kunna jobba för att tidigarelägga restaurangvanorna. Men Anna Kinberg själv ska gå hem medan hon är nykter.

Fru talman! Jag tillät mig att vara en smula spydig, därför att Anna Kinberg mycket väl vet att jag aldrig har föreställt mig att en socialminister ska bestämma vad enskilda medborgare ska göra. Däremot är det socialministerns ansvar att skapa en miljö i samhället som befrämjar folkhälsan och skapar trygghet i utemiljöerna. Jag kan inte tänka mig att vi skulle besluta att exempelvis ha systembutikerna öppna dygnet runt. Jag kan inte tänka mig att vi skulle acceptera att man får servera sprit dygnet runt. Jag kan inte tänka mig att vi har ett samhälle där vi säger att vi som politiker inte har något ansvar för folkhälsan eller för tryggheten. När jag har sagt att det är viktigt att vi diskuterar detta och gett i uppdrag till Folkhälsoinstitutet att tillsammans med berörda organisationer diskutera detta har jag läst i oändlighet att jag försöker bestämma vad Anna Kinberg ska göra. Jag tänker inte bestämma det. Men personligen upprepar jag rådet: Så länge det här regelverket finns, sköt dig, som jag hoppas att alla andra gör.
Fru talman! Jag vill vända mig till statsrådet Britta Värdet av demokratin har vi fått erfara under senare tid. Inte minst viktigt är det att våra ungdomar får insikt om betydelsen. Det är bra att regeringen tidigare satsat medel för att förstärka möjligheten till arbete ute i våra kommuner just i denna del. I Emmaboda, som jag själv kommer från, är vi just i gång med att skapa ett ungdomsfullmäktige, som jag hoppas ska slå väl ut. Min fråga lyder: Är detta något som Britta Lejon håller med mig om, och har demokratiministern för avsikt att göra något ytterligare för att stärka medvetandet och intresset?